Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret, speciellt därför att det innehöll en överraskning som gladde mig och som jag är övertygad om också kommer att glädja de anställda vid de berörda ungdomsvårdsoch yrkesskolorna. Vid konselj i månadsskiftet november—december förra året bestämdes att två biträdande överläkartjänster skulle inrättas, men de tjänsterna var så sent som i går ännu inte ledigförklarade. Statsrådet har här redogjort för svårigheterna när det gäller inrättande av nya tjänster, och jag är medveten om dem. Jag vet att tjänsterna skall meritvärderas och att frågan skall bollas mellan departementen. Däremot tycker jag det är synnerligen väsentligt att statsmakterna när det gäller ett sådant här vårdbehövande klientel verkligen gör vad som kan göras för att påskynda tillsättandet av de inrättade tjänsterna. Nu har statsrådet glatt mig genom att i svaret säga: »Kungl. Maj:t har nyligen efter förslag av socialstyrelsen meddelat föreskrifter om kompetensvillkor m.m. ———.» Jag vågar säga att detta antagligen skett mycket nyligen, eftersom rektor vid en av dessa skolor vid samtal med mig i dag förklarade att han inte hade kännedom om att tjänsterna kunde ledigförklaras. Detta gör emellertid inte statsrådets besked mindre glädjande. När narkotikaproblemen förra veckan diskuterades i kamrarna fastslogs ju klart att det vid dessa skolor inte är något fel på den materiella upprustningen, utan att det är vården som måste förstärkas och förbättras. Den förbättringen är nästan omöjlig att ernå — oberoende av att vi har sjukbehandlingsavdelningar och andra inrättningar — om det inte finns personal. Jag vill sluta med att uttala förhoppningen att dessa tjänster snarast möjligt skall ledigförklaras; det åligger dock inte statsrådet. Men jag ställer mig en smula skeptisk till statsrådets förmodan att beslutet gör det möjligt att anställa läkare mot ersättning per veckotimme, ty med den brist som i dag råder på psykiatrer bedömer jag det som mycket orealistiskt att tro att en läkare skulle ställa sig till förfogande för en tillfällig tjänst. Det väsentliga blir enligt min mening att ledigförklara och tillsätta dessa tjänster så fort som möjligt.

Herr talman! Fru Svensson har frågat, om det står i överensstämmelse med den svenska socialpolitikens innebörd att en kommun föranstaltar om att barnbidrag utnyttjas som säkerhet för kommunalt lån. Enligt lagen om allmänna barnbidrag får rätten till barnbidrag inte överlåtas eller utmätas. Syftet med bestämmelsen är att barnbidraget skall komma bidragsmottagaren och inte dennes fordringsägare till godo. Man har velat skydda bidragsmottagaren mot att i en svår situation — eventuellt på oförmånliga villkor — göra sig av med sin rätt till barnbidrag. Det är följaktligen inte förenligt med den svenska lagstiftningen om en kommun som ett villkor för att bevilja lån kräver att rätten till framtida barnbidrag överlåts på kommunen. En annan sak är att bidragsmottagaren kan lämna fullmakt åt annan att lyfta barnbidraget vid visst tillfälle eller tills vidare. En sådan fullmakt kan när som helst återkallas och medför ingen annan rätt för fullmaktshavaren än att lyfta beloppen för bidragsmottagarens räkning. Fullmakt att lyfta barnbidrag förekommer t.ex. när det gäller banker, som då sätter in beloppet på bidragsmottagarens eller barnets konto. Likaså kan den som är sjuk eller bortrest be höva uppdra åt annan att genom fullmakt lyfta barnbidraget. Det är givetvis inget hinder för bidragsmottagaren att komma överens med fullmaktshavaren att beloppet skall användas på visst sätt. Det förekommer att kommunala myndigheter kräver fullmakt att för framtiden få lyfta allmänna barnbidrag som ersättning för lämnad socialhjälp eller för förskott på barnbidrag. Socialstyrelsen har uppmärksammat detta och har senast i Råd och anvisningar nr 202 i november 1967 framhållit att det måste anses stå i strid med god socialvård att bevilja lån mot fullmakt att uppbära barnbidrag i stället för att pröva ett akut hjälpbehov. Styrelsen påpekar att barnavårdsnämnden inte har rätt att kontrollera användningen av barnbidraget i vidare mån än som följer av bestämmelserna i barnbidragslagen. Om någon inte är lämplig att handha barnbidraget kan nämnden enligt dessa bestämmelser förordna att bidraget i stället skall utbetalas till annan lämplig person. Föreligger det synnerliga skäl kan nämnden besluta att själv omhänderta bidraget för att använda det till barnets bästa. Härutöver har barnavårdsnämnden inte rätt att bestämma över användningen av det allmänna barnbidraget.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Odhnoff för svaret på min enkla fråga. Jag finner att det ger en klar bild av lagstiftningens innehåll och mening i de avseenden som min fråga gällde. Frågan har föranletts av en artikel i tidningen Arbetet fredagen den 15 mars, vilken berättade om en sexbarnsfamilj, som genom en del anmärkningsvärda omständigheter under lång tid förlorat dispositionsrätten till sina barnbidrag. Familjen hade genom sjukdom och av andra skäl råkat i eko nomiska svårigheter. Man gick då till kommunen med begäran om att få ett lån på 6 000 kronor för att klara av en del större utgifter. Man fick detta lån, vilket kommunen hade både rätt och skyldighet att ge enligt 14 § lagen om socialhjälp; jag skall på grund av tidsbrist inte citera paragrafen. Men — och här kommer ett av de många frågetecknen i denna sak in — kommunen begärde fullmakt att uppbära familjens barnbidrag under lång tid, enligt uppgift hela tio år. Familjens situation var desperat, och man gick med på kravet. Eftersom familjen hade sex barn innebar denna säkerhet alltså åtskilliga tiotusentals kronor. Jag ansåg detta, herr talman, vara så häpnadsväckande att det gott kunde få eka i Sveriges riksdag. Familjen i fråga råkade genom denna s.k. hjälp i en ännu värre situation. De pengar — d.v.s. barnbidragen — som skulle ha behövt användas till familjens dagliga kostnader fick man inte disponera. Var man ändå nödsakad att få något av dessa medel till mat, kläder eller annat, fick det tydligen lov att ske efter hänvändelse till kommunen, varefter man fick en lapp att visa upp i kassan när man hade gjort sina inköp. Sådant kan alltså hända i vårt land i dag.

Det är nu min förhoppning att statsrådets entydiga svar på denna fråga skall bidraga till att skingra den eventuella osäkerhet i dessa ting som kan råda i en eller annan kommun — och att eventuella tendenser på kommunalt håll att otillbörligt göra sig till förmyndare över bidragsmottagare i trångmål skall stävjas. Jag framhöll, herr talman, att det finns många frågetecken i denna sak, och det gör det verkligen. Det är inte bara barnbidragen som figurerar i sammanhanget; det finns också en inteckning i familjens fastighet på 8 000 kronor, som enligt uppgift från domsagan blev uttagen av ifrågavarande kommun vid samma tidpunkt som då den fått rätt att disponera barnbidragen. Var detta månne en ytterligare säkerhet, som kommunen ansåg sig behöva för lånet på 6 000 kronor? Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat om jag vill ange när den av riksdagen år 1964 beslutade treåriga arbetsterapeututbildningen kan ta sin början i Göteborg. Som bekant har strävandena att bygga ut kapaciteten för utbildning av sjukgymnaster och arbetsterapeuter varit förenade med stora svårigheter. Sjukgymnastutbildning har dock trots vissa svårigheter sedan år 1966 i viss omfattning kunnat bedrivas i Göteborg, och planer föreligger på att, om inte hinder läggs i vägen härför, söka anordna sådan utbildning på fler orter. Den nya utbildningen av arbetsterapeuter finns för närvarande anordnad i örebro, Umeå och Linköping — på sistnämnda två orter i modifierad form. Bl. a. bristen på lärare av olika kategorier har hittills hindrat Göteborgs stad från att starta den planerade treåriga utbildningen. Enligt vad jag inhämtat finns utsikter att man skall kunna ta in elever till sådan utbildning i Göteborg kommande höst.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret, särskilt för den information som han däri gav angående sjukgymnastutbildningen trots att jag inte ställt någon fråga som inkluderade den. Jag är den första att vitsorda att det har varit problem med denna utbildning i Göteborg, men tack vare departementets insatser förefaller det nu som om den skulle ha kommit på rätt bog. Min fråga avsåg emellertid arbetsterapeututbildningen, och jag hade hoppats att statsrådet nu skulle kunnat ge ett svar på frågan om man kunde vänta sig att sådan utbildning kan starta till hösten. Detta vore angeläget eftersom bristen på arbetsterapeuter är ganska stor — den senaste vakanssiffran som jag har tillgänglig visar att den är en halv gång så stor som för t.ex. sjuksköterskor. Det finns anledning tro att man inte brytt sig om att inrätta så stort antal tjänster för arbetsterapeuter som egentligen vore befogat, eftersom man är medveten om att det inte finns tillräckligt antal utbildade arbetsterapeuter. Jag är själv medveten om de svårigheter som föreligger — det visar sig i det praktiska arbetet i riksdagen lättare att besluta om en reform än att genomföra den i praktiken. Jag har inte något recept på hur man skall lösa detta problem, men jag uttrycker en önskan om att det, som statsrådet antyder, skall bli möjligt att från och med hösten starta den treåriga arbetsterapeututbildningen.

Herr talman! I en interpellation har herr Jansson frågat om chefen för utbildningsdepartementet avser att vidta omedelbara åtgärder för att den av Sverige ratificerade konventionen om kostnadsfri arbetsförmedling även skall gälla i landet verksamma tonkonstnärer. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Enligt 1935 års arbetsförmedlingslag, som bygger på den av interpellanten nämnda konventionen, är arbetsförmedling i förvärvssyfte förbjuden här i landet. Förbudet gäller förmedling av musiker liksom andra arbetstagare. Med stöd av övergångsbestämmelser till lagen har emellertid enskilda personer och företag, som vid lagens ikraftträdande redan drev vinstsyftande arbetsförmedling, kunnat få särskilt tillstånd att fortsätta sin verksamhet. Övergångsbestämmelserna har vid skilda tillfällen förlängts, senast genom beslut av 1962 års riksdag. Det förutsattes då att någon ytterligare förlängning inte skulle komma i fråga. I enlighet härmed har övergångsbestämmelserna upphört att gälla vid årsskiftet 1967/68. Tillståndet för dessa företag har löpt ut vid årsskiftet och nya tillstånd kan inte meddelas efter denna tidpunkt. Förbudet mot att driva arbetsförmedling i förvärvssyfte är nu alltså undantagslöst. Härutöver har artistoch musikerförmedling hittills bedrivits av den avgiftsfria offentliga arbetsförmedlingen och av åtta organisationsförmedlingar, som får ta ut avgifter på självkostnadsbas. Arbetsförmedling mot sådana avgifter är enligt arbetsförmedlingslagen och den förut nämnda konventionen tillåten efter särskilt tillstånd och under tillsyn av offentlig myndighet. Vad särskilt gäller förmedlingen av tonkonstnärer har Konsertbolaget av olika skäl spelat en framträdande roll i svenskt konsertliv. Av betydelse är också den förmedlingsverksamhet för tonkonstnärer som Svenska musikerförbundet driver sedan ett par år tillbaka. Därjämte har den offentliga arbetsförmedlingen och en av organisationsförmedlingarna på arbetsgivarsidan i viss omfattning förmedlat tonkonstnärer. I slutet av februari detta år har ansökan om att bilda en ny organisationsförmedling med inriktning på tonkonstnärerna getts in till arbetsmarknadsstyrelsen av statliga och statsunderstödda konsertinstitutioner. Frågan om förmedling av tonkonstnärer har behandlats av olika utredningar, senast av konsertbyråutredningen. Utredningens förslag, som blev föremål för delade meningar bland remissmyndigheterna, har emellertid inte ansetts kunna läggas till grund för åtgärder från regeringens sida. Bl. a. mot denna bakgrund har jag i början av detta år i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen överlagt med arbetsgivaroch arbetstagarparterna på området om hur förmedlingen av tonkonstnärer liksom av artister och musiker i övrigt skall organiseras i fortsättningen. I överläggningarna deltog företrädare för Svenska musikerförbundet samt för de större arbetsgivarorganisationerna, nämligen Musiketablissementens förening. Folkparkernas centralorganisation och Folketshusföreningarnas riksorganisation. Vid överläggningarna diskuterades de alternativ som finns att lösa artistoch musikerförmedlingsfrågorna inom ramen för gällande lagstiftning. Resultatet av överläggningarna har redovisats i den proposition angående rikskonserter m.m. som nyligen har förelagts riksdagen. Av vad som sägs i denna redovisning vill jag här endast framhålla det förhållandet att arbetsmarknadsstyrelsen är tillsynsmyndighet på området och i denna egenskap kan utöva kontroll över organisationsförmedlingarnas verksamhet. Jag vill därutöver bara framhålla att de organisationer som var representerade vid överläggningarna var ense om att de större organisationsförmedlingarna borde få fortsätta sin förmedlingsverksamhet och bygga vidare på de erfarenheter de fått av verksamheten på detta område. De förklarade sig beredda att handha verksamheten på ett sätt som effektivt tillgodoser förmedlingsbehovet inom alla musikområden. Det förutsattes vidare att organisationsförmedlingarna i nära samarbete med varandra skall inte bara sörja för att verksamheten omfattar alla slag av artister och musiker och täcker hela landet utan även tillgodose de behov av internationella kontakter, som finns för framstående artister och musiker, och såvitt möjligt även bistå dessa med arrangörsverksamhet och på annat sätt. Det är nin förhoppning att förmedlingsfrå 30rna för tonkonstnärer liksom för andra artister och musiker skall vinna en för alla parter tillfredsställande lösning efter de linjer som sålunda har dragits

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret i denna onekligen ganska svåra fråga. Sedan jag den 12 januari interpellerade chefen för utbildningsdepartementet i detta spörsmål har åtskilligt hänt. Jag vill inledningsvis understryka att allt som hänt inte varit bra. De avgörande besluten har dock ännu inte fattats — detta kommer att ske i samband med att riksdagen tar ställning till proposition nr 45. I interpellationen har jag erinrat om att Sverige redan år 1933 ratificerade en internationell konvention om kostnadsfri arbetsförmedling för alla arbetstagare. Regeringen har emellertid fortlöpande förlängt en dispens för privat arbetsförmedling, bl.a. till Konsertbolaget i Stockholm, när det gäller tonkonstnärer och andra artister. 35 år efter det att konventionen antagits tilllämpas i Sverige, till skillnad mot vad som är fallet i flertalet andra länder, undantagsregler, som missgynnar en bestämd arbetsgrupp. Nu har emellertid denna dispens gått ut.

Det skall i rättvisans namn erkännas att det också har funnits en offentlig nom att andra förmedlingar har tillåtits tävla med den offentliga arbetsförmedlingen har man omöjliggjort för den sistnämnda att bli ett naturligt centrum för artistoch musikerförmedling här i landet. Med utgången av 1967 utgick rätten att i vinstsyfte bedriva arbetsförmedling. Det har statsrådet här redan er inrat om. Däremot är de s.k. organisationsförmedlingarna tillåtna genom särskilt medgivande från AMS. Inför utsikten att till detta år få ett slut på de kommersiellt arbetande förmedlingarna för tonkonstnärer har flera konstruktiva förslag lagts fram under det senaste halvåret. Det enligt min mening bästa förslaget kommer från Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, i form av en PM med förslag till inrättande av Kulturförmedling, d.v.s. ett statligt kulturserviceorgan. Det förslaget tillställdes utbildningsdepartementet — dåvarande ecklesiastikdepartementet — den 21 december 1967. Även konsertbyråutredningen har uttalat sig för ett statligt förmedlingsorgan. Statsrådet säger i sitt svar: »Utredningens förslag, som blev föremål för delade meningar bland remissmyndigheterna, har emellertid inte ansetts kunna läggas till grund för åtgärder från regeringens sida.» Här vill jag skjuta in en fråga till inrikesminister Johansson, nämligen: Varför? Det är riktigt att det finns delade meningar bland remissmyndigheterna, men meningarna fördelar sig ganska jämnt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det som förvånar är att man enligt min mening har lyssnat mer till vad arbetsgivarparten sagt i sina remissyttranden än till arbetstagarna vilkas mening självklart borde vara vägledande vid utformningen av det organ som skall skapas för deras egna intressen. I Kungl. Maj:ts proposition nr 45 skriver departementschefen: »Flertalet av dem som yttrat sig över betänkandet anser dock att samhällets åtgärder för att förbättra förmedlingen av seriösa tonkonstnärer bör ske på andra vägar än genom utbyggd offentlig arbetsförmedling.

När man granskar vilka som deltagit i dessa förhandlingar finner man, om jag har fattat rätt, att tonkonstnärer, artister och musiker vilkas organisationer bl.a. är Svenska tonkonstnärsförbundet, Svenska teaterförbundet och kulturarbetaravdelningen inom Svenska musikerförbundet inte har fått delta i dessa förhandlingar. Det tycker jag är en brist, ty om några skulle ha ett ord med i laget just här, så är det representanterna för de organisationer som jag nyss nämnt. I inrikesminister Johanssons nyss lämnade svar heter det att »de organisationer som var representerade vid överläggningarna var ense om att de större organisationsförmedlingarna borde få fortsätta sin förmedlingsverksamhet och bygga vidare på de erfarenheter de fått av verksamheten på detta område. De förklarade sig beredda att handha verksamheten på ett sätt som effektivt tillgodoser förmedlingsbehovet inom alla musikområden». Ingen är förvånad över beredvilligheten. Men denna lösning strider egentligen mot hela den etik som vi haft på arbetsmarknaden och som kommit till uttryck i att vi vill ha neutral, offentlig och avgiftsfri arbetsförmedling. Det har sagts i en debatt den 8 februari i denna kammare att Musikerförbundets förmedlingssumma per år är 35 miljoner kronor. För omkostnader får man ta ut 5 procent av gagebeloppet, vilket betyder att 1,8 miljon kronor tillförs verksamheten. även om det principiellt heter att arbetsgivarna skall erlägga förmedlingsavgiften är det i realiteten så vilket kan omvittnas av Den offentliga förmedlingen på detta område omsätter för närvarande 25 miljoner kronor. För dessa tjänster uttas ingen förmedlingsavgift enligt den princip som gäller inom den statliga sektorn. Men överförs den statliga sektorns gagebelopp till organisationsförmedlingarna betyder det att man kan:ta ut ytterligare 1,2 miljon, beräknat efter 9 procent. Tillsammans skulle dessa förmedlingsavgifter då komma att uppgå till 3 miljoner kronor. Det är en betydande summa, men framför allt står principen i strid med den sociala syn som ligger till grund för all offentlig arbetsförmedling. Jag har litet svårt att tänka mig att man skulle vara beredd att lägga fram ett liknande förslag om det gällt någon annan arbetstagargrupp. Varför gör man det då när det gäller denna grupp? Jag tror att det hänger samman med att Ssruppen är ganska heterogen och att det är svårt att åstadkomma någon stor sammanhållning inom gruppen. Tillåt mig i sammanhanget säga, att generellt sett handlar det verkligen inte om någon privilegierad grupp i samhället. I sin bok »Den ofärdiga välfärden» erinrar makarna Inghe om en utredning som gjordes bland 1200 kulturarbetare år 1960. För 58 procent av dessa — d. v. s. 650 personer — låg medianinkomsten av konstnärligt arbete på 3 500 kronor per år. Herr talman! Jag anser inte att den lösning, som inrikesministerns svar antyder och som motsvarar det förslag som utbildningsministern framlagt i proposition nr 45, är godtagbar. Jag undrar om inte inrikesministern är beredd att medge att detta i princip inte är en riktigt bra lösning. Kanske vi under diskussionen kan komma fram till att det kan vara ett första praktiskt grepp på frågan. Men jag vill faktiskt inte gärna vidgå ens detta, utan jag me nar att vi från början skulle ha genomfört en principiellt riktigare lösning — med andra ord ett fristående statsfinansierat förmedlingsbolag, alternativt en stiftelse, vars styrelse tillsätts av regeringen men där berörda parter på arbetsmarknaden bör vara representerade. Detta förmedlingsbolag bör framför allt tillgodose tonkonstnärernas förmedlingsbehov men efter hand utvidgas till att omfatta alla kategorier av kulturarbetare. Herr talman! Betydelsen av ett enhetligt och effektivt förmedlingsorgan, som kan trygga full sysselsättning åt tonkonstnärerna och även åtaga sig det sociala ansvaret för denna grupp, ligger i öppen dag.

Det har emellertid också framgått av handläggningen att beskedet har varit avhängigt av de diskussioner vi har fört dels inom kanslihuset, dels med berörda organisationer. Sedan vi nått fram till en ståndpunkt har vi velat svara för att också göra klart utåt hur denna verksamhet i fortsättningen enligt vår uppfattning bör bedrivas. Framför allt är det två uppgifter som vi har sett som utomordentligt viktiga: för det första att söka åstadkomma en effektiv förmedling också för tonkonstnärer och motsvarande grupper, för det andra att häva möjligheterna att driva arbetsförmedling i förvärvssyfte; kanske inte minst den sistnämnda uppgiften är väsentlig. Genom det arrangemang som nu träffats har vi uppnått en lösning som utesluter dessa möjligheter. Frågan är då hur man skall bygga upp en effektiv organisation, som kan överta — delvis eller helt — den verksamhet som Konsertbolaget har utövat. Det är på den punkten svårigheterna har uppstått.

För detta krävs en mycket stor och omfattande organisation. Som jag framhöll har många tveksamma röster höjts inför det förslag till ett statligt förmedlingsbolag som har lagts fram. Bland de tveksamma återfinns statskontoret, Svenska musikerförbundet, Svenska tonkonstnärsförbundet och Föreningen Sveriges kammarmusiker, som har framhållit att utredningens överväganden inte utgör tillräeklig grund för att inrätta ett nytt statligt organ för förmedling av tonkonstnärer. Jag förstår också den tveksamhet som herr Jansson gav uttryck åt mot slutet av sitt anförande, när han var på väg att diskutera om vi skulle sätta betyg på den lösning vi åstadkommit. Det vill jag inte att vi skall göra, ty det är för tidigt. Detta är en verksamhet som måste få prövas, men den innebär — som jag nämnde — att vi har lyckats i vår avsikt att häva möjligheterna att driva en arbetsförmedling i förvärssyfte. Med tillkomsten av den nya statliga organisationsförmedlingen, som inriktas på tonkonstnärer, täcker vi ändå ett mycket brett fält med avseende på både dem som erbjuder och dem som skall ta emot kontakter. Av uppgifter som under hand lämnats framgår även att denna nya <organisationsförmedling, omfattande statliga och statsunderstödda konsertinstitutioner, förhandlar med Konsertbolaget om att eventuellt nyttja tjänster från dess organisation eller direkt föra in denna under den nya verksamheten. Av övriga som sköter organisationsförmedlingar återstår Folkparkernas centralorganisation, Folketshusföreningarnas riksorganisation, Svenska musikerförbundet och Musiketablissemangens förening. Det är dock stora, kraftfulla organisationer som står bakom denna förmedling.

Jag tror alltså att det är anledning att något avvakta hur denna verksamhet kommer att utveckla sig innan man sätter betyg. Den är dock ett steg i rätt riktning, och det tror jag att de som kommer att beröras av den också skall finna, om den utformas i huvudsak i enlighet med propositionens förslag.

Herr talman! Först några ord om Konsertbolaget. Det är väl ingen som bestrider att detta företag har stora erfarenheter och goda kontakter när det gäller internationella artister. Det är emellertid inget som är förbehållet Konsertbolaget, och det är inte någon svårighet för ett annat organ att upprätta samma kontakter. Jag har i diskussionerna hört sägas att exempelvis ett statligt förmedlingsorgan inte skulle ha möjlighet att skapa sådana goda kontakter. Detta resonemang är ju bara nonsens. I en del länder har man enbart statliga organ på detta område. Det finns huvudstäder som varje artist med någon självaktning anser att han måste besöka för att över huvud taget bli känd och där det enbart existerar statliga förmedlingsorgan. Detta är alltså verkligen inte något argument att framhålla. Man skall inte nedvärdera de kontakter som finns. Man kan mycket väl överta dessa, men de är inte något som skrytsamt skall framställas som oumbärligt. Detta har ju inte heller statsrådet Johansson gjort — jag argumenterar nu egentligen mot sådant som har sagts utanför denna kammare. Inrikesministern hänvisar till att många tveksamma röster har höjts mot tanken på en statligt organiserad förmedling, och en del organisationer har menat att frågan skulle kunna utredas ytterligare. Ja, det är mycket bra och det kan man mycket väl tänka sig. Men det har bland tonkonstnärer och andra höjts ännu fler tveksamma röster när det gäller det förslag som nu skall komma, och det är väsentligt att notera. Jag håller med om att det på detta område finns stora och kraftfulla organisationer, som dessutom vuxit upp i vårt land på ett sätt, som gör att vi som tillhör arbetarrörelsen liksom från början varit predestinerade att ha en positiv inställning till dem. Vi kan dock samtidigt inte bortse ifrån att deras status har förändrats under framväxten, så att de nu är arbetsgivare med särskilt stort inflytande, något som inte kan abstraheras i detta sammanhang. Jag hoppas att propositionen i denna fråga inte bifalles, utan att vi hittar en annan lösning. Men om den går igenom, så måste det på något sätt göras kompletteringar, så att inte bara AMS har inflytande över det organet utan också representanter för tonkonstnärerna och Svenska teaterförbundet och andra. Vi borde skapa ett råd med fullständig insyn, så att den arbetstagarpart det här handlar om verkligen får vara med och bestämma. Hela verksamheten bör ju rimligtvis utformas främst utifrån vad som passar arbetstagarna, inte någon annan. AMS har tidigare gjort en insats på detta område, som de privata förmedlingarna och andra förmedlingar inte har gjort — det skall jag erkänna. Det har länge här i landet rått den föreställningen att det var ont om tonkonstnärer, och det var AMS som först av alla upptäckte att det egentligen finns gott om dem och att många tonkonstnärer går arbetslösa. Det har suttit en rad byråkratiska institutioner i detta land och jämrat sig över att det har fattats tonkonstnärer, när det i själva verket finns hundratals som inte har någon sysselsättning. Sedan skall jag inte ta upp problemet med managers och hur de på grund av att vi inte har någon riktig förmedling utnyttjar olika artister och tar mycket stora arvoden för de tjänster de bjuder dem. Jag vill sluta med att understryka förhoppningen att vi innan beslut fattas i denna fråga måtte hitta en bättre lösning än den som uttryckes i proposition nr 45.
Herr talman! Som jag sade i mitt förra anförande är detta en diskussion som föregriper den mera omfattande och kanske slutgiltiga debatten i dessa frågor. Men vi har ansett det riktigt att lämna ett besked, inte minst med tanke på det som herr Arvidson också berörde, när han ställde frågan: Vart har Konsertbolaget tagit vägen; har dess verksamhet legat nere under de månader som gått efter den 1 januari? Den saken skall jag nu inte uttala mig om. Men genom den proposition som kommer blir det stopp för bolagets verksamhet. Någon ny dispens har inte meddelats företaget. Sedan tog herr Jansson upp frågan huruvida inte ett statligt bolag ändå skulle kunna svara för en verksamhet av den omfattning och karaktär som Konsertbolagets verksamhet haft. Jag delar herr Janssons uppfattning att det därvidlag egentligen rör sig om resurser. Frågan är vad man anser sig kunna kosta på ett område som detta. Jag tror att det finns anledning att i det arbetsmarknadsoch sysselsättningsläge vi befinner oss ge akt på de påfrestningar som <:arbetsmarknadsstyrelsen och dess ledning utsättes för. Jag menar inte att det är omöjligt att bygga upp en organisation av önskat slag, men anspråken på vår arbetsmarknadspolitik och på arbetsmarknadsstyrelsen har va rit utomordentligt stora under det senaste året; detta framgår också av det budgetförslag vi framlagt. Regeringen har därför i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen från skilda utgångspunkter kommit fram till att det vore värdefullt att så att säga pröva en mellanväg. De talare som tidigare haft ordet här har bollat litet med olika alternativ. Ett förslag kallades för alternativ 1, ett annat för alternativ 2 0. s. v. Jag uppfattade herr Arvidson så, att han bedömde konsertbyråutredningens förslag om ett statligt bolag som alternativ nr 2. Herr Arvidson kanske ville beteckna propositionen som förslag nr 3. Men detta förslag är inte prövat och därför tycker jag att herr Arvidson är en smula för tidigt ute när han säger att kulturarbetarna inte kommer att vara nöjda med den organisation som vi nu bygger upp. Är det ändå inte en gammal god regel att vänta och se? Avsikten från vår sida är naturligtvis inte att försämra någonting, utan i stället att söka — som vi hoppas — väsentligt förbättra situationen, inte minst för dem som skall åtnjuta tjänsterna. Detta är det viktigaste — därvidlag delar jag helt herr Janssons uppfattning. Men jag har större förhoppningar på de organisationsförmedlingar, som tillkommer om riksdagen bifaller propositionen, än vad herr Jansson har. Vi får emellertid som sagt tillfälle att diskutera detta spörsmål ytterligare och, som jag hoppas, även pröva den nya organisationen.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge har frågat mig om orsaken till att någon proposition i anledning av 1955 års valutrednings förslag rörande valkretsindelningen vid primärkommunala val ännu inte lagts fram för riksdagen. I propositionen till årets riksdag med förslag till partiell författningsreform föreslås ett nytt valsystem för utseende av ledamöterna i en enkammarriksdag. Systemet som bygger på grundlagberedningens förslag innebär bl a. att valkretsindelningen kommer att bli praktiskt taget betydelselös för fördelningen mellan partierna av riksdagsmandaten. Kommunalvalskommittén har = till uppgift bl.a. att pröva om en anpassning bör ske av valsystemet vid kommunalvalen till det av grundlagberedningen föreslagna valsystemet. Sker en sådan anpassning kommer frågan om den primärkommunala valkretsindelningen i ett ändrat läge. Att mot denna bakgrund ta upp valutredningens förslag till prövning synes inte ändamålsenligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. I en nyligen framlagd proposition föreslås viss mindre ändring av bestämmelserna om valkretsar vid primärkommunala val.

även om den omotiverade uppsplittringen i valkretsar vid kommunala val visat en viss minskning under senare år, finns det fortfarande inte så få relativt små städer, köpingar och kommuner som utan bärande motiv är uppdelade i valkretsar som många gånger förrycker en rättvis mandatfördelning. Inte minst med tanke på den större rättvisa i fråga om mandatfördelningen mellan partierna, som år 1970 skall införas vid riksdagsval, vore det givetvis rimligt att det skapades större rättvisa även vid kommunala val från och med detta år, i så måtto att varje omotiverad uppsplittring i valkretsar avskaffas. Nu säger kommunikationsministern att kommunalvalskommittén har i uppdrag att pröva frågan om att även vid kommunala val införa det valsystem som föreslås vid riksdagsval, alltså ett system med tilläggsmandat. Skulle så ske, kommer enligt statsrådets mening frågan om den primärkommunala valkretsindelningen i ett ändrat läge. Detta kan jag till dels hålla med om. Jag säger »till dels», eftersom vissa praktiska olägenheter och onödig uppsplittring i valkretsar ändå skulle kvarstå.

Herr talman! Herr Werbro har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att få till stånd en precisering eller en komplettering av bestämmelsen om användandet av övergångsställen på gator. Frågan övervägs vid Nordisk vägtrafikkommittés översyn av kommitténs trafikregelsbetänkande. I avvaktan härpå anser jag mig icke böra göra något närmare uttalande.

Herr talman! Då herr Werbro är förhindrad att närvara ber jag att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på frågan. Jag hoppas verkligen att Nordisk vägtrafikkommittés översyn av trafikregelsbetänkandet går snabbt och att det inte dröjer länge förrän vi får bestämda regler exempelvis för hur långt det skall vara till ett övergångsställe för att man inte skall behöva riskera att bli bötfälld om man korsar gatan. Det är inte tillfredsställande att den praxis, som avgör om vederbörande skall anses ha brutit mot gällande bestämmelser eller inte, är olika på olika håll i landet. För närvarande känner både allmänheten och polisen osäkerhet om vilka regler som gäller. Detta är inte bra, och jag hoppas som sagt att det inte dröjer länge innan preciserade regler utfärdas. Skall våra trafikregler efterlevas måste de vara så klara att vi vet vad vi har att rätta oss efter.

Herr talman! Herr Sundelin har frågat om jag kan lämna en redogörelse för sysselsättningsläget inom skogsbruket och hur utvecklingen i fortsättningen bedöms gestalta sig samt om erforderliga åtgärder kan vidtas för att lindra arbetslösheten bland skogsbrukets anställda. Sysselsättningsutvecklingen inom skogsbruket karakteriseras på längre sikt av att rationaliseringen fortlöpande minskar behovet av manuella arbetsinsatser. Belysande härför är att antalet sysselsatta i storskogsbruket under tioårsperioden februari 1957—februari 1967 har minskat från 75 000 till 31 000 man. Med all sannolikhet kommer en fortsatt betydande minskning att ske under de närmaste åren. Samtidigt medför rationaliseringen att arbetskraften utnyttjas bättre än tidigare, bl.a. genom mera kontinuerlig sysselsättning över hela året. På grund av skärpt konkurrens på världsmarknaden har skogssektorns läge under senare tid varit pressat. Det har i samband därmed uppstått betydande råvaruöverskott, särskilt av massaved, som tynger lagren både vid industrin och i skogen. Detta har i sin tur medverkat till att rundvirkespriserna under innevarande avverkningssäsong har sänkts. I detta läge utnyttjar industribolagen i första hand de egna skogarna för sin virkesförsörjning. Inköpen från småskogsägarna och deras föreningar liksom från domänverket och andra skogsägare utan egna industrier har temporärt minskat. Verkningarna av det uppkomna läget på virkesmarknaden blir sålunda störst för dessa skogsägarekategorier. Det saknas emellertid inte exempel på att svårigheter har uppstått eller kommer att uppstå även hos vissa skogsbolag. Den allmänna bedömningen inom skogsbruket är dock att avsättningssvårigheterna är av övergående natur. Under innevarande avverkningssäsong har gynnsamma avverkningsbe tingelser rått i praktiskt taget hela landet. Skogsarbetarnas arbetsresultat har av detta och andra skäl undergått en markant stegring. Planerade avverkningar beräknas därför bli slutförda tidigare än normalt. Härigenom kommer sysselsättningssvårigheter att uppstå fram till planteringssäsongen, d.v.s. under april och delar av maj månad. Med hänsyn till den rådande situationen på virkesmarknaden kan man förutsätta att barmarkshuggningarna under sommarperioden blir av mindre omfattning än normalt. Vissa företag räknar på grund härav med en kortare permitteringsperiod även efter semestrarna. I anledning av de minskade inkomsterna för skogsbruket kan det vidare befaras att vissa skogsvårdsåtgärder som normalt skulle ha utförts skjuts på framtiden. I vad mån virkesuttagen under nästa avverkningssäsong blir av normal omfatining eller ej beror bl.a. på hur snabbt man kan bringa ned överskottslagren av virke. Detta undandrar sig för närvarande någon säkrare bedömning. Arbetsmarknadsmyndigheterna har genom kontakter med företrädare för skogsnäringen fortlöpande informerats om utvecklingen. Åtminstone inom vissa delar av skogsbruket synes den nedåtgående tendensen ha varit snabbare och kraftigare än vad de ansvariga vid de tidigare kontakterna ansåg sig ha anledning att räkna med. Varsel om permitteringar eller avskedanden till arbetsmarknadsmyndigheterna har därför inte alltid aviserats i så god tid och varit så preciserade som varit önskvärt. På grundval av inhämtade informationer och efter samråd med arbetsgruppen för skogsbrukets arbetsmarknadsfrågor inom arbetsmarknadsstyrelsen fastställde styrelsen i slutet av januari månad ett program för arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom det skogliga området som bedömts nödvändiga under år 1968. Länsarbetsnämnderna anmodades vidare att inkomma med uppgifter om behovet av åtgärder med anledning av väntade permitteringar och avskedanden inom skogsbruket. Länsarbetsnämndernas uppgifter ger vid handen att sysselsättningssvårigheterna kommer att ge sig till känna främst i vissa delar av norrlandslänen samt av Kopparbergs och Värmlands län. Åtgärder kommer att i första hand sättas in för att genom omskolning och omflyttning bereda arbete i öppna marknaden åt den arbetskraft som friställs. I samråd med skogsvårdsstyrelserna vidtar länsarbetsnämnderna också sysselsättningsskapande åtgärder inom de områden där sådana visat sig påkallade. För arbetskraft, vars placering i öppna marknaden dröjer eller som på grund av ålder, ortsbundenhet etc. är svårplacerad, kommer att i stor utsträckning anordnas beredskapsarbete. För skogsarbetare som efter permittering kommer att återanställas i skogsbruket anordnas i mån av behov fortbildningskurser eller skogliga beredskapsarbeten.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till inrikesministern för svaret på min interpellation. Jag har anledning att vara relativt nöjd, eftersom det innehåller uppgifter som tyder på att såväl arbetsmarknadsstyrelsen som regeringen synes vara medvetna om att sysselsättningssvårigheterna inom skogsbruket redan är stora och därjämte kan komma att ytterligare förvärras under våren. Man synes också vara beredd att vidta åtgärder för att mildra de olika besvärligheterna. När jag nämner svårigheterna tänker jag naturligtvis i första hand på de arbetare som drabbas av friställning och knappast har möjlighet att räkna med återanställning i det arbete de måste lämna. Det är vid det här laget inte nå gon nyhet att många skogsarbetare får finna sig i att bli utan arbete inom skogsbruket, eftersom «arbetsstyrkan där årligen minskas med flera tusen man. Dock borde det numera vara bekant för alla arbetsgivare, åtminstone på detta område, hur man bör förfara för att inte förvärra läget för dem som friställes och för arbetsmarknadsmyndigheterna, som har att ta hand om de arbetslösa och försöka ge dem arbete eller utkomst på annat sätt. Enligt min mening borde det åvila alla skogsarbetsgivare att göra upp något så när tillförlitliga planer över antalet anställda och tiden för deras anställning. Det är, herr talman, riktigt som inrikesministern anför i sitt svar att sysselsättningen inom skogsbruket minskar starkt genom rationaliseringarna och att förhållandena på senare tid även försämrats genom - konkurrensen på världsmarknaden. Dessa omständigheter är dock sedan länge kända av skogsarbetsgivarna och borde, i varje fall för innevarande avverkningsperiod, ha givit anledning till noggrannare planering och en i förhållande till arbetskraften bättre avvägning av de igångsatta arbetena. Större hänsyn borde ha tagits till berörda arbetare — det hade varit både skäligt och erforderligt. På några håll råder orimliga förhållanden med ryckighet och osäkerhet rörande skogsavverkningarnas omfattning och bedrivande, vilket medför att de anställda onödigt hårt kommer i kläm. Vi har fått uppleva något liknande i Västernorrlands län. I norra Ångermanland meddelade en skogsägareförening länsarbetsnämnden att dess avverkningar skulle pågå i oförändrad utsträckning och att inga friställningar skulle komma i fråga förrän efter påsk. Redan dagen därpå erhöll emellertid en representant för arbetstagarna telefonmeddelande om att skogsägareföreningen successivt skulle friställa 130 man, varav 40 omedelbart skulle få sluta sitt arbete. Arbetarrepresentanten protesterade och ansåg det orimligt att utan något som helst varsel avskeda folk. Något meddelande om den planerade friställningen framförde skogsägareföreningen inte till länsarbetsnämnden. Först sedan fackföreningen kallat arbetsförmedlingen till sammanträde den 24 februari fick arbetsmarknadsmyndigheterna kännedom om förhållandet. Båda dessa helt olika ståndpunkter fattade skogsägareföreningen över en enda natt. Det är egendomligt att sådant kan hända på den svenska arbetsmarknaden 1968. Vad hade egentligen inträffat som förmådde =:skogsägareföreningen = att handla på detta sätt? Efter ytterligare några dagar fick länsarbetsnämnden, eftersom <skogsägareföreningen ännu inte tagit kontakt med denna, själv vidta åtgärder för att få överläggningar med företrädare för arbetstagarna och vederbörande skogsägareförening. Ett sådant uppträdande skapar naturligtvis onödig irritation och försvårar för arbetsmarknadsmyndigheterna att så långt som möjligt hjälpa de friställda över deras besvärligheter. Jag vet inte om skogsägareföreningen undertecknat någon överenskommelse om varseltid och dylikt, men det oaktat har dess handlingssätt varit felaktigt. Bland de friställda fanns skogsarbetare som arbetat i dessa skogar mellan 20 och 40 år. Det borde stå klart för alla att så får inte en arbetsgivare som känner ansvar för sin arbetskraft handla. Även om det inte går till på detta sätt på många platser i landet förekommer inom skogsbruket i allmänhet i allt större utsträckning dålig planering. Eftersom det är svårt för de friställda och för dem som kommer att friställas att få ny sysselsättning anser jag det naturligt att åtgärder måste vidtas för att skapa beredskapsarbeten. Det är i och för sig gott och väl med fortbildning och omskolning, men dessa åtgärder räcker inte på långt när. I skogsvårds styrelsens regi kommer inom kort sex olika kurser att vara i gång. Det betyder att 90 arbetare får vidareutbildning. Men det måste också innebära att de skall återanställas inom skogsbruket, vilket säkerligen inte blir lätt — i varje fall inte om man inte samtidigt avser att friställa annan skogsarbetskraft. Det förefaller mig, herr talman, vara angeläget att statsmakterna uppmärksamt följer denna fråga; det gäller inte minst skogsarbetsgivarnas många gånger slentrianmässiga sätt att planera sysselsättningen och deras mer eller mindre stora brist på ansvar för sina arbetare. Låt mig till sist få vädja till inrikesministern att han ser till att de människor i skogsbygderna som skickas i väg från sina arbeten i första hand bereds sysselsättningar med beredskapsarbeten. De flesta arbetslösa inom skogsbruket kan inte utan vidare flytta till platser som ligger långt borta från bostadsorten. Många av dessa skogsarbetare har både egnahem och småjordbruk och det finns i regel inte någon möjlighet att försälja fastigheterna annat än på lång sikt. Jag ber, herr talman, att ännu en gång få tacka statsrådet för svaret på min interpellation.
Herr talman! Av princip brukar jag inte blanda mig i en interpellation som framställts av en annan ledamot, men med anledning av den gruvliga anklagelse herr Sundelin riktat mot skogsägarrörelsen finner jag ändå anledning att ta till orda.

Möjligen kan någon annan förklaring finnas. Jag vill emellertid i detta sammanhang framhålla att det hastigt ändrade läget inom skogsnäringen bl.a. beror på devalveringen förra hösten i England och Danmark och dessförinnan även i Finland. Tidigare under hösten 1967 verkade det som om konjunkturerna under drivningssäsongen skulle bli något så när hyggliga. Så kom devalveringen och den vände med ens konjunkturerna nedåt för skogsnäringen, vilket onekligen bidrog till att även skogsägareföreningen i det fall som herr Sundelin omnämnde hastigt nödgades vidtaga åtgärder. Jag är angelägen om att framhålla, herr Sundelin, att jag inte försvarar någon eventuellt begången mannamån. Det är alldeles självklart. Jag har emellertid den uppfattningen att de anklagelser som kastats fram är något överdrivna. Jag är helt övertygad om detta. Framför allt, herr Sundelin, uttryck Er inte så, att man kan få den uppfattningen att hela skogsägarerörelsen skulle handla utan ansvar för sina anställda! Så är ingalunda fallet. Det förekommer nu inom skogsnäringen en ekonomisk depression som man får gå långt bakåt i tiden för att finna en motsvarighet till. På grund av kostnadsstegringarna har den inhemska skogsindustrin mycket svårt att hävda sig i konkurrensen med andra länder. De ekonomiska svårigheterna medför att industrin måste sälja ut sina lager; man har inte råd att hålla sig med så stora sådana. Detta är en av anledningarna till att man nödgats inskränka drivningarna.

Det är extrema förhållanden under denna drivningssäsong, som medfört att mycket kraftiga åtgärder måst vidtagas för att begränsa drivningarna. Möjligt är att denna konjunktursvacka ligger fast något år framöver. Domänverket är i det fallet emellertid inte bättre. även där har man gjort stora inskränkningar i sina skogsdrivningar. Det kan mycket väl tänkas att domänverket med det system för skogsdrivningar man nu håller på att bygga upp kommer att förorsaka många kommuner stora bekymmer. Man lägger nämligen upp oerhört stora drivningsområden, där skogsdrivningarna bara återkommer en gång under en mansålder. Planteringarna får stå cirka 80 år och sedan gör man dessa skogsdrivningar inom stora områden. Då blir det arbetstillfällen i bygden något år och sedan en 80-årig stiltje innan det sker några nya drivningar. Med tanke på den jämna sysselsättning vi eftersträvar inom skogsbruket är det systemet bekymmersamt inom berörda områden när det gäller sysselsättningsfrågorna. Jag har velat säga detta därför att jag tror att herr Sundelin bygger sin uppfattning på ett missförstånd. Om någon mannamån begåtts i detta fall, herr Sundelin, så försvarar jag inte det. Jag tror emellertid inte att det är så som herr Sundelin påstod, att man ena dagen säger att allting är väl beställt och följande dag avskedar 40 man. Framför allt: generalisera inte!
Herr talman! Jag skulle vara mycket glad, herr Persson i Heden, om jag hade fel i detta fall, men tyvärr är det inte så. Vad jag har sagt är riktigt. Jag har protokoll med mig som visar det. Det skulle ta för lång tid att läsa upp dem, men om herr Persson i Heden kommer över till min bänk skall han få mycket detaljerade uppgifter ur protokollen. Jag upprepar också att det som jag talade om tidigare hände över en natt. Samtliga skogsägareföreningar i Västernorrlands län, såvitt jag vet tre stycken, redogjorde den 9 februari för sina problem inför länsarbetsnämnden, och då sade man bla. från Örnsköldsviks skogsägareförening att man inte kommer att friställa några arbetare före påsk utöver de 50 man som redan friställts. Men redan följande dag sade skogsägareföreningens talesman till arbetarnas representant: Detta går inte; vi måste friställa 150 man, 40 omedelbart och de andra successivt under våren. Vad var det då som hände över natten? Och berodde det som skedde på okunnighet hos dem som företräder skogsägareföreningarna? Eller ligger felet någon annanstans? De frågorna har jag inte fått något svar på.

Detta är förhållanden som inte får råda, oavsett om händelserna inträffar i en skogsägareförening, i ett bolag eller i domänverkets verksamhet. Det är lika galet i samtliga fall. Och om herr Persson i Heden finner någon tröst i att domänverket handlar lika galet, så är det en klen tröst. Även domänverket skall ha en anmärkning, om det bär sig åt på det sättet. Över huvud taget skall man se till att man klarar anställningsfrågorna på ett sådant sätt att man så långt som möjligt inte behöver ställa enskilda människor utan arbete över en dag eller en natt. Det är försummelser av sådant slag som jag har reagerat emot. Bakom dessa missförhållanden ligger kanske ytterligare problem på den affärsmässiga sidan. Herr Persson i Heden talade om att det enskilda skogsbruket kan ordna en ganska jämn sysselsättning, men jag vet inte vad han då avser. För den enskilde skogsägaren regleras ju uttaget i allt väsentligt av de priser som gäller vid den ena eller andra tidpunkten. Han bryr sig inte om huruvida de fabriker som skall ta emot virket har kontrakterat tillräckliga mängder och satt in tillräckligt med folk i arbetet. Blir det ett bra pris, kastar sig den enskilde skogsägaren ut för att avverka och ökar den kanske redan stora tillgången på virke ännu mera. Låt mig till sist, herr talman, säga att när jag tidigare talade om planering så byggde mitt anförande på att jag under hela min verksamhet har följt utvecklingen på skogens område ganska noggrant. Jag måste säga att man på det området mindre än på andra industriella områden har gjort upp några planer för hur avverkningarna skall bedrivas och hur man skall anställa folk. Detta gäller inte bara skogsägareföreningarna utan skogsindustrin över huvud taget, även om det har blivit något bättre allteftersom man fått fast anställda skogsarbetare.
Herr talman! Det sista som herr Sundelin sade ger vid handen att han följt utvecklingen inom skogsnäringen ganska dåligt. Det är väl inte många näringsgrenar som har planerat så väl som skogsbruket gjort under de senaste åren genom organiserandet av skogsbruksområden, upprättande av skogsbruksplaner, avvecklingsplaner etc., så att man vet hur stora uttag som skall göras per år. Inom dessa skogsbruksområden görs i huvudsak också skogsuttag kontinuerligt, såvida det inte uppstår en lågkonjunktur inom näringen av det slag som nu gör sig gällande. Skogsnäringen är 'en näringsgren som har planerat och måste planera på lång sikt. Påstår herr Sundelin något annat, så är han inte informerad om det verkliga läget. Jag vill till sist uttrycka min tillfredsställelse över att herr Sundelin i sitt senaste anförande inte anklagade bara skogsägareföreningarna utan tog med alla kategorier inom skogsbruket i vårt land. även domänverket har avskedat personal vid olika tillfällen. Man har varit nödsakad att göra detta, och jag anklagar inte domänverket för dess ställningstagande. Tyvärr blir det så i lågkonjunkturtider. Men om man skall vara objektiv i debatten, skall man ta med alla ägarekategorierna och jag är glad att herr Sundelin gjorde det i sitt senaste inlägg.
Herr talman! Jag tror att det hade varit klokt av herr Persson i Heden, om han sin vana trogen inte hade hoppat in, som han själv uttryckte det, i en interpellationsdebatt där han egentligen inte hör till de agerande, ty herr Sundelin hade fullt fog för sin kritik. Då hade det ju inte behövt inträffa att en talare gått upp och sagt att det måste vara fel som interpellanten säger. Det är litet vårdslöst att förutsätta att så är fallet. Eftersom jag i mitt interpellationssvar har sagt att varsel om permitteringar eller avskedanden inte alltid kommit in till arbetsmarknadsmyndigheterna i så god tid och varit så preciserade som det hade varit önskvärt, så ligger ju redan däri en mild men klar kritik mot vad som inträffat. Jag skall inte vara lika återhållsam som herr Sundelin utan vill citera protokollet från ett sammanträde — jag anger inte vilka som deltog, men länsarbetsdirektören konstaterade där i sin sammanfattning, att något varsel inte var inlämnat till länsarbetsnämnden och att vidtagna eller planerade permitteringar var vidtagna med hänsyn till skogsindustrins svårigheter till ökad lagerhållning. Direktören påtalade dock att man från nämndens sida inte kunde acceptera företagets handlingssätt när det gällde informationen om planerade åtgärder. Han hoppades att nämnden i fortsättningen skulle kopplas in i ett tidigare skede. Vi måste utöva kritik mot sådana företeelser, det får man acceptera, och då är det bäst att vi gör oss underrättade om det finns fog för kritiken, innan vi går upp och säger att det inte föreligger.
Herr talman! Om herr Persson i Heden lyssnade till mitt första anförande så hörde han satt jag sade, att detta inte bara gäller skogsägareföreningarnas områden utan säkerligen också många andra områden. Därmed hade jag tagit med inte bara 'skogsägareföreningen utan även skogsbolagen och över huvud taget alla som sysslat med detta. Sedan säger herr Persson att man planerar så väl genom att man bildar skogsvårdsområden o.s.v. Ja, det är riktigt — man gör den planeringen. Så långt man når skogsägarna inom ett samordningsområde, så långt planerar man. Om man exempelvis när det gäller 1000 skogsägare har planeringsområden som berör 100 skogsägare, då frågar "jag mig: Hur skall man kunna orka med att planera för de andra 900, som inte berördes av planeringsområdet? Det är där som problematiken sätter in. Dessutom har jag i mitt anförande åskådliggjort att man inte planerat bättre än att man från den ena dagen till till den: andra nödgas ändra sitt ställningstagande. Det är väl tillräckligt bevis för att man inte hade planerat åtminstone i detta avseende. Jag har också varit 'så försiktig att jag ifrågasatt vad som 'egentligen kunde ligga bakom. Men det kanske herr Persson i Heden och jag får hjälpas åt att klara upp.
Herr talman! Jag vill till: herr statsrådet säga att jag i mitt första inlägg uttryckligen förklarade att om:en sådan händelse inträffat som herr Sundelin omnämnde kan jag inte anse :att det är försvarbart. Skillnaden. är bara att herr Sundelin liksom : ville sätta likhetstecken. mellan skogsägareföreningarna i gemen och det omnämnda tillvägagångssättet.. Det . :måste vara något annat som kommit med i: bilden, om vederbörande skogsägareförening vidtagit dessa åtgärder. Jag vill sålunda inte diskutera det enskilda fallet; det underströk jag också i mitt första inlägg. Det är väl ändå inte så, herr Sundelin, att bara 10 procent av de enskilda skogsägarna är anslutna till skogsbruksområden; åtminstone är det inte så i vare sig södra. eller mellersta Sverige, det vet jag. I så fall är det väl andra skogsägarekategorier :som »står utanför dessa skogsbruksområden som omöjliggör att skogsbruksområdet kan fullfölja sin planering på ett riktigt sätt.

Herr tälman! Herr Åkerlind har i en interpellation frågat socialministern om den anmälningsplikt för allmänheten beträffande iakttagelser av. barnmisshandel m.m., som infördes år 1966, enligt socialministerns: mening: har fått åsyftad effekt. Han har också frågat om socialministern anser ytterligare åtgärder behövliga för att motverka :barn misshandel. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Barnavårdslagen innehöll från början i 93 § en föreskrift om skyldighet för myndigheter m.fl. att underrätta barnavårdsnämnd om sådant som de fått kännedom om i sin verksamhet och som kan föranleda ingripande från barnavårdsnämndens sida. År 1966 gjordes ett tillägg till paragrafen. Det innehåller att den, som får kännedom om att någon som inte fyllt aderton år misshandlas i hemmet eller eljest där behandlas på sådant sätt, att hans kroppsliga eller själsliga hälsa utsätts för fara, bör anmäla detta till barnavårdsnämnd. Socialstyrelsens barnaoch ungdomsvårdsbyrå har låtit göra förfrågningar hos ett antal barnavårdsnämnder för att undersöka vilken praktisk betydelse denna anmälningsplikt har fått. Frågan har gällt i vad mån anmälningar gjorts av enskilda personer om att barns hälsa till kropp eller själ varit utsatt för fara. Därvid har begärts att en jämförelse skulle göras mellan anmälningsfrekvensen åren 1965 och 1967. Tillförlitliga siffermässiga jämförelser har dock visat sig svåra att åstadkomma. En del frågesvar ger emellertid uttryck för uppfattningen att allmänhetens intresse och vaksamhet varit skärpt i varje fall år 1966 under och strax efter den då pågående diskussionen om barnmisshandel. Ändringen i barnavårdslagen var en bland flera åtgärder som inleddes vid samma tid för att motverka barnmisshandel. Samtidigt gjordes en ändring i den s.k. agaparagrafen i föräldrabalken. Redan när anmälningsplikten infördes stod det klart att den skulle få endast begränsad direkt betydelse. Genom lagändringarna — såväl i barnavårdslagen som i föräldrabalken — gavs ett klart uttryck för lagstiftarens vilja att stävja barnmisshandel och skapa underlag för ytterligare åtgärder. Social styrelsen utarbetade råd och anvisningar för barnavårdsmyndigheterna om uppspaning och ingripande mot barnmisshandel. Slutligen tillsatte medicinalstyrelsen efter initiativ av 1965 års riksdag en utredning angående barnmisshandel. I anledning av herr Åkerlinds andra fråga vill jag särskilt erinra om den utredning om barnmisshandel som numera socialstyrelsen bedriver. Den kom till stånd för att ge ett fastare underlag för utformningen av praktiska åtgärder till bekämpande av barnmisshandel. Jag har inhämtat att utredningens resultat kommer att läggas fram under den allra närmaste tiden.
Herr talman! Först vill jag uttala mitt tack till statsrådet Odhnoff för det utförliga svaret på min fråga. Vi reagerar alla mot misshandel av vilket slag det vara må, men när det gäller grymhet mot försvarslösa barn är det särskilt upprörande. Det tillägg till 93 § barnavårdslagen som gjordes 1966 hade till syfte att något förbättra möjligheterna att få reda på fall av barnmisshandel. Av statsrådets svar framgår att man inte kunnat påvisa någon effekt av den nya bestämmelsen. Men vad som är verkligt intressant är att en del barnavårdsnämnder i sina frågesvar gett uttryck för uppfattningen, att allmänhetens intresse och vaksamhet varit skärpt under och strax efter den pågående diskussionen om barnmisshandel 1966. Det ger stöd för vad första lagutskottet sade i sitt utlåtande nr 32/1966 när förslaget till ändring av 93 § behandlades i utskottet. Då underströk utskottet att barnmisshandel i viss utsträckning torde kunna förebyggas genom upplysningsverksamhet. Jag tycker att vad som här sagts ger uppslag till nya former för att motverka barnmisshandel. Det reklameras i vårt samhälle för nästan allting vare sig vi behöver det eller inte. Skulle det inte vara lämpligt att från statens sida i samarbete med duktigt reklamfolk starta lämpligt avpassade positivt verkande kampanjer mot barnmisshandel genom annonser i pressen, TV, radioprogram etc.? På det sättet skulle kanske allmänhetens vaksamhet öka och bli bestående. Det gäller att dra fram i ljuset de mörksens gärningar som våld mot barn är. Man måste samtidigt vara försiktig för att inte skapa onödigt angiveri, men det är enligt min mening bättre med en anmälan för mycket än att det blir en för litet, särskilt när det gäller så allvarliga ting som grymhet mot barn. Jag hoppas att den utredning, som socialstyrelsen bedriver för att få till stånd praktiska åtgärder på detta område, även prövar den möjlighet som jag här har skisserat. Jag hälsar med tillfredsställelse statsrådets besked att utredningens resultat snart kommer att läggas fram.
Herr talman! Det är ett betydelsefullt spörsmål som vi nu diskuterar. Samhällets möjligheter att reagera mot misshandel är alltid en viktig fråga, och speciellt viktig blir den då det gäller värnlösa barn. Interpellanten sade också nyss att misshandel är särskilt upprörande då den riktar sig mot små värnlösa barn. Interpellantens uttalande är emellertid intressant ur den synpunkten att herr Åkerlind har ett förflutet i denna fråga. Vi diskuterade problemet mycket livligt 1966 — jag tror det var den 24 maj — med utgångspunkt från motioner främst från folkpartihåll samt från en proposition som var litet mindre distinkt men som även den gick ut på att man skulle förhindra barnmisshandel och införa ett agaförbud för föräldrar. Vid det aktuella tillfället förelåg dock också en högermotion, underskriven av bland andra interpellanten herr Åkerlind, av vilken framgick att man egentligen inte var särskilt pigg på att förhindra aga utan talade om något som sedermera blivit beryktat, nämligen »kärleksfull aga». Att förbjuda aga skulle vara olämpligt »därför att den är ett ibland nödvändigt korrektionsmedel», uttalade motionärerna. Detta uttalande reagerade vi rätt kraftigt mot här i riksdagen, och det kan vara av intresse att nu erinra om det. Jag hoppas att herr Åkerlinds nu demonstrerade intresse för de små barnen innebär att det blivit en sinnesändring hos honom i detta avseende. Herr Åkerlind säger att det viktiga härvidlag är upplysning. Det är alldeles riktigt — ty föräldrar som är på väg att piska sina barn går inte och tittar efter i lagboken om det är tillåtet eller inte. Vad det gäller är alltså att föra ut till svenska folket samhällets ändrade attityd. Därvidlag gjorde högern en insats i försämrande riktning; man förvirrade begreppen för människorna. Jag vet inte om herr Åkerlind och andra högerledamöter möjligen tror att det fortfarande är tillåtet att aga barn. Det är det nämligen inte, men högern ville ju att det skulle bli tillåtet. Uttalandena om att det skulle vara bra om möjligheten till aga fanns kvar och att det skall vara »kärleksfull aga» gjorde att människorna i referaten av riksdagsdebatten inte fick det klara och entydiga besked som borde ha givits: att det är förbjudet att aga barn. Jag hoppas alltså att interpellationen innebär att man inom högern kommit på bättre tankar och numera inte är anhängare av en kärleksfull aga utan av en kärleksfull diskriminering av agan. Jag instämmer i förhoppningen att den utredning som socialstyrelsen bedriver och som statsrådet Odhnoff nämnde i svaret skall ge oss värdefulla anvisningar för den kommande kampen mot barnmisshandel — även om denna misshan
Herr talman! Jag ber om överseende för att jag tar till orda i denna debatt, men jag gör det därför att jag har engagerat mig i frågan. Av statsrådet Odhmnoffs svar framgår att det inom socialstyrelsen bedrivs en utredning om barnmisshandel och att utredningen kom till stånd för att ge ett fastare underlag för utformningen av praktiska åtgärder till bekämpande av barnmisshandel. Jag är synnerligen tillfredsställd över att utredningens resultat kommer att läggas fram under den allra närmaste tiden. Genom våra massmedier får vi ju ganska ofta vetskap om att upprörande barnmisshandel förekommit — misshandel som nära nog kan betecknas som rena sadismen. Jag vill ha sagt att det borde vara både en moralisk och en juridisk skyldighet att omedelbart göra en anmälan till myndigheterna vid blotta misstanken om att barnmisshandel förekommit. Jag är medveten om att det är ett mycket ömtåligt problem. Om man gör en anmälan, skulle dock mycken barnmisshandel på ett tidigt stadium kunna stoppas och därmed mycket lidande undvikas.
Herr talman! Herr Sjöholm antyder en sinnesändring hos mig. Någon sådan behöver aldrig bli aktuell i detta avseende, ty jag har alltid varit motståndare till misshandel av barn; det vill jag en gång för alla göra klart för herr Sjöholm. I det motionspar från år 1966 som herr Sjöholm talar om sägs det bl a.: » Möjlighet till lindrig aga — som självfallet inte på minsta sätt har något att göra med barnmisshandel — bör därför vara ett tillåtligt medel i en fast, konsekvent och. kärleksfull fostran.» Det har ju inte på minsta sätt med miss handel att göra om man tar ett ostyrigt barn lätt i håret och säger: Om du inte följer med skall jag ta i litet hårdare. Ett sådant påstående får stå för herr Sjöholms räkning. Man måste verkligen skilja mellan det ena och det andra. I varje fall bör man inte frånta föräldrarna rätten att leda sina barn på rätta vägar, som det brukar heta. Naturligtvis skall detta göras med moderation. Föräldrarna skall veta vad de gör och att det sker för barnets bästa, och givetvis får de inte på något sätt skada barnet; det vill jag kraftigt understryka. Herr Sjöholm går faktiskt litet för långt när han försöker misstänkliggöra oss på den punkten.
Herr talman! Det var tyvärr inte så väl som jag trodde. Herr Åkerlind är precis samme herr Åkerlind som år 1966, då han var med om att skriva det möotionspar, varur jag nyss läste upp att man inte ville avskaffa agan, eftersom Iden var ett gott korrektionsmedel. Aga ansågs i själva verket, herr Åkerlind, redan då som en form av misshandel. I brottsbalkens avsnitt om straffbar misshandel gjordes en parentes för agan; misshandeln var tillåten när föräldrar tillgrep den mot sina barn, men annars betraktades den som straffbar i lagens mening. Nu lever vi i ett så upplyst samhälle att vi anser att föräldrar inte skall ha någon särskild rätt att tillgripa medel som lagen i andra fall diskriminerar. Högern ville enligt detta motionispar ha kvar agan, och nu visar det sig att herr Åkerlind dess värre fortfaran'de håller på den. I debatten år 1966 fick vi åtskilliga exempel på hur man skulle bete sig: man skulle klatscha barn i stjärten och man skulle dra dem i håret och i öronen. Nu har vi fått ytterligare några prov på vad herr Åkerlind anser att man skall tillåta sig. Misshandel är, herr Åkerlind, definierad som framkallande av smärta. Det var sådant vi diskriminerade år 1966. Jag föreslog i en motion att alla former av aga skulle förbjudas i lag. Det hade varit bra om så hade blivit fallet. Visserligen ser människor inte efter i lagboken innan de skall misshandla sina barn, men massmedia skulle ha spritt lagens bestämmelser på ett sådant sätt att folk skulle ha fått klart för sig att man inte längre får aga sina barn — inte ens om det kallas kärleksfullt. Men kärleksfull kan aga aldrig bli.

Herr talman! Herr Sjöholm säger att vi lever i ett upplyst samhälle. Det gör vi i viss mån, men när det gäller allvarlig misshandel som skadar barn till liv och lem lever vi sannerligen inte i ett upplyst samhälle. Som jag sade i mitt första anförande tycker jag det är viktigt att vi får i gång en diskussion och en upplysningskampranj på detta område. Herr: Sjöholm skall inte tala om petitesser som inte har med saken att göra. Man vinner ingenting på att försöka misstänkliggöra varandra och beskylla varandra för att ha felaktiga avsikter.
Herr talman! Aga uppfattar jag som ett vackrare ord för våld. Att den vanligen begränsas till våld mot minderåriga gör den inte mer moraliskt acceptabel. Herr Åkerlind anför som exempel på vad som kan vara försvarligt att man tar ett barn i håret för att leda det på de — som man får hoppas — »rätta vägar» som föräldrarna har utstakat. Att detta inte skulle kallas misshandel får stå för herr Åkerlinds räkning. Herr Åkerlind menar att man inte får frånta föräldrarna rätten att leda barnen på de rätta vägarna. Men låt oss då upplysa föräldrarna: om vilka medel som är möj liga att använda och vilka medel som inte är tillåtna. När herr Åkerlind tar upp denna fråga gör han det i den formen att han frågar, om ändringen av barnavårdslagen fått åsyftad effekt, och som jag nämnde i mitt svar undersöker socialstyrelsen detta. Jag har uppfattat det så, att en av effekterna tydligen är att herr Åkerlind har fått en annan inställning. Jag vet inte om det är riktigt, men jag tycker nog att hans interpellation är betydligt mer vidsynt och human än högermotionen 1966, som i vissa formu, leringar om än inte i yrkandet andades vad jag uppfattar som grov cynism. Att cynismen möjligen är omedveten, där våldet maskeras som kärlek, finner jag ännu mer skrämmande. Jag vill sluta med en mening ur herr Åkerlinds egen replik: Vi måste dra fram i ljuset de mörksens gärningar som våld mot barn är — och, vill jag tillägga, antingen det kallas misshandel, aga eller något annat.
Herr talman! Hade jag suttit i min bänk kunde jag ha instämt i vad statsrådet Odhnoff sade, men jag kan göra det från talarstolen i stället. Jag antecknade med tillfredsställelse att hon sade att aga är detsamma som våld — det är perfekt beskrivet. Jag har inte misstänkliggjort någon, herr Åkerlind, jag har bara sagt att herr Åkerlind fortfarande är anhängare av aga. Det har herr Åkerlind själv upprepade gånger betygat i dag från denna talarstol, och han har även givit oss exempel på hur man skall bete sig för att utöva aga som enligt hans mening är tillåten. Om herr Åkerlind anser att jag har misstänkliggjort honom beror det kanske på att han inte vet vad aga är, men då borde herr Åkerlind lära sig det.

Herr talman! Herr Sjöholm uppehåller sig genomgående vid gränsdragningsproblemen, men det är i detta fall framför allt fråga om de stora frågorna som gäller barnens liv och hälsa, och dessa skall vi söka komma åt genom att gemensamt sluta upp kring en handlingslinje som kan motverka barnmisshandel. Jag hoppas att herr Sjöholm ansluter sig till denna linje.
Herr talman! Herr Åkerlind drar gränsen vid fall som gäller barnens »liv och hälsa». Det är verkligen att dra gränsen för att man skall reagera väl högt. Detta demonstrerar ytterligare en gång att herr Åkerlind har den inställning som jag angivit. Jag vill dra gränsen så — och jag har, med tillfredsställelse erfarit att statsrådet Odhnoff vill dra den på samma sätt — att ingenting är tillåtet i detta avseende. Där skall gränsen dras och vi har i riksdagen kommit överens om att den skall dras på detta sätt.

Herr talman! Denna punkt i jordbruksutskottets förevarande utlåtande handlar om lantbruksrepresentanter. Alla torde vara ense om att dessa utför ett värdefullt arbete. Tack vare deras bevakning i olika delar av världen har svenskt jordbruk snabbt fått informationer och impulser. Frågan om huruvida inte en liknande bevakning kunde vara behövlig på den skogliga sidan har nu uppkommit, och jag har därför väckt en motion med hemställan därom. Min motion — 11: 900, likalydande med motionen 1: 722 — har remitterats till domänstyrelsen, skogsstyrelsen, skogshögskolan, Skogsindustriernas samarbetsutskott och Sveriges <skogsägareföreningars riksförbund. Som kammarens ledamöter finner av bilagan till jordbruksutskottets utlåtande nr 1 har dessa tunga remissinstanser ställt sig helt positiva till tanken i motionerna och understrukit värdet av en sådan skoglig bevakning i utlandet. Jordbruksutskottet har inte tillstyrkt motionerna men det kan kanske inte heller sägas att man avstyrkt framställningen. Jag accepterar den skrivning som jordbruksutskottet har använt och jag har inget särskilt yrkande. Jag har emellertid här velat understryka det angelägna i att jordbruksdepartementet nu handlar så snabbt som möjligt, helst naturligtvis i överensstämmelse med de intentioner som utskotiet angivit, enligt vilka "frågan noga bör följas av Kungl.. Maj:t. Utskottet har inte ansett sig böra ta ställning i frågan, eftersom det redan föreligger en framställning hos Kungl. Maj:t om införandet av skogliga representanter. Utskottet har med hänsyn härtill menat att det är jordbruksdepartementet som snabbt skall ta initiativ. Nu Jag vill bara, herr talman, understryka detta och har inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! I fjolårets riksdagsbeslut om riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken underströks nödvändigheten av att en betydande jordbruksproduktion uppehålles även i norra Sverige. Det kan inte råda något tvivel om att det kombinerade jordoch skogsbruket för norra Sveriges vidkommande är den bästa och effektivaste driftformen. Inom detta kombinationsbruk måste mjölkproduktionen tillmätas en avgörande betydelse. Detta gör att mjölkproduktionen måste ges goda be tingelser om man skall kunna behålla ett livskraftigt jordbruk i norra Sverige. Såväl arealbidraget som leveranstilllägget på mjölk avskaffades genom föregående års riksdagsbeslut. I stället skall utgå ett särskilt övergångsbidrag. För jordbruket i norra Sverige och särskilt för mjölkproduktionen betyder denna omläggning en väsentlig försämring av betingelserna. Av denna anledning får det i norra Sverige utgående extra mjölkpristillägget, som inte förändrades vid sagda riksdagsbeslut, ökad betydelse. Bidragsskalan för detta betydelsefulla pristillägg har dock inte justerats sedan 1962/63. Genom inflationen har sålunda värdet av mjölkpristillägget blivit väsentligt reducerat. För oss motionärer är det uppenbart att mjölkproduktionen i norra Sverige nu inte har sådana betingelser, att den på sikt kan upprätthållas i den omfattning som krävs för att färskvaruproduktionen skall kunna tillgodoses. En nödvändig åtgärd för att skapa bättre förutsättningar är att återställa det extra mjölkpristilläggets realvärde. Detta tilläggs storlek bör fortlöpande anpassas till penningvärdeutvecklingen. Då en sådan successiv anpassning inte har skett är det nu nödvändigt med en större höjning. Penningvärdeförsämringen sedan 1962/63 motiverar en uppräkning med 25 procent. En sådan uppräkning för återställande av realvärdet skulle medföra en kostnad av omkring 8 miljoner kronor. Det kan tilläggas att detta belopp är lägre än den besparing som slopandet av arealoch leveranstilläggen i ifrågavarande län innebär. I norrlandslänen har leveranstillägget motsvarat i genomsnitt 1,5—3 öre per kilo mjölk, vilket är avsevärt mer än i övriga delar av landet. Enbart bortfallet av detta stöd motiverar alltså en betydande uppräkning av det extra mjölkpristillägget, om prisrelationerna skall upprätthållas. Det kan vidare tilläggas att mjölk invägningssiffrorna för norrlandslänen under år 1967 har fallit mera än genomsnittligt för hela landet. I vissa län är nedgången inemot 10 procent, medan genomsnittet är cirka 6 procent. I den aktuella jordbruksdebatten förekommer givetvis även de koncentrerade rationaliseringsinsatserna i Norrland, den s.k. KR-verksamheten. Denna berör dock ett mindre antal jordbruk inom begränsade områden och kan därför inte i väsentlig grad påverka förhållandena i landsdelen som helhet. I utskottet har vi beretts tillfälle att lyssna till en redogörelse för denna verksamhet av några representanter för lantbruksstyrelsen. Av vad som därvid meddelades kunde man tyvärr inte bli övertygad om att ens de områden och företag som berörs av denna särskilda rationalisering blivit tillfredsställande hjälpta. Lönsamheten sades visserligen ha ökat något men hur mycket ansågs svårt att fastställa. Avgörande för dessa företags existens var dock att det högre mjölkpriset i Norrland kunde upprätthållas. Det var grunden för att verksamheten skulle kunna fortfara. Även om man således satsar på en effektivare produktion så är tydligen inte denna verksamhet någon patentlösning, som skyddar företagen för de påfrestningar som mjölkproducenterna särskilt i Norrland i hög grad är utsatta för. Jag finner det betänkligt att frågan om våra fortsatta möjligheter att bibehålla en betydande jordbruksproduktion i vårt lands norra delar — så betydelsefull som den är — hittills i alltför hög grad har stannat vid utfästelser i stället för åtgärder. En konstruktiv åtgärd skulle enligt vår mening vara att tillgodose det rimliga önskemålet att det extra mjölkpristillägget åtminstone anpassas till dagens penningvärde. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Tillsammans med herr Petersson har jag väckt motionen II: 920 — likalydande med motionen I: 718 — med begäran om en 25-procentig uppräkning av det extra mjölkpristillägg som utgår till det norrländska jordbruket. Detta bidrag har icke justerats sedan budgetåret 1962/63 och bör med hänsyn till bl.a. inflationen uppräknas, så att stödets realvärde återställs. Jag vill understryka att det måste anses vara ett samhällsintresse att jordbruk bedrivs i norra Sverige också i fortsättningen. Men om inte pessimismen bland jordbrukarna skall tilltaga och jordbruken läggas ned i sådan utsträckning att mjölkförsörjningen i området äventyras måste vi ägna uppmärksamhet åt lönsamheten. Härvidlag vill jag instämma i vad herr Larsson i Norderön nyss yttrade. Det är mjölkproduktionen som i dag är förutsättningen för att man skall kunna räkna med rimlig lönsamhet hos de uppbyggda enheterna, t.ex. på KR-jordbruken. Nedläggningen av jordbruk är ju för närvarande dubbelt bekymmersam därför att arbetslöshetssituationen är sådan, att vi får räkna med att de människor som friställs måste omskolas och lämna bygden, med de beklagliga följder detta har. Misslyckas de sedan på annat håll måste de kanske ändå komma åter till bygden. Jag har också den uppfattningen att sådan utvecklingen är i dag måste vi räkna med att i en inte alltför avlägsen framtid tvingas försörja oss med torrmjölk eller kanske med mjölk i tetrapak, som förs i lastbilar från södra Sverige, eller mjölk i tankbilar från Finland. Detta vore emellertid enligt min mening både olämpligt och onödigt. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Eftersom jag är motionär och reservant i denna fråga skulle jag helt kortfattat vilja understryka några synpunkter. För det första är det en grundförutsättning, om man vill behålla jordbruket i Norrland vid god livskraft, att erbjuda bra betingelser för mjölkproduktionen. Den är en avgörande faktor i det norrländska jordbruket. För det andra vill jag framhålla att fjolårets riksdagsbeslut om att avskaffa arealbidraget liksom leveranstilllägget för mjölk och ersätta dem med ett särskilt övergångsbidrag kom att betyda försämringar för en del mjölkproducenter i Norrland. Man har också kunnat konstatera att mjölkproduktionen har minskat. Jag vill inte på något sätt påstå att orsaken därtill uteslutande är dessa ändrade bestämmelser, men de har säkerligen bidragit. Genom utglesningen av de mjölkproducerande enheterna fördyras också uppsamlingen, vilket betyder ökade kostnader för de kvarvarande mjölkproducenterna. Jag vill dessutom konstatera att det norrländska jordbruket har stor betydelse inte bara för livsmedelsförsörjningen utan även för försvarsberedskapen liksom för näringslivet och samhällets funktion i övrigt i dessa områden. Därför kan man nog med fog säga att det är ett riksintresse att vidmakthålla jordbruket där vid en god standard. Vi anser att den av oss föreslagna uppräkningen av det extra mjölkpristillägget med 25 procent är i hög grad nödvändig för att stimulera framför allt mjölkproduktionen. Inflationen sedan 1962/63, då de nu gällande bestämmelserna trädde i kraft, motsvarar ungefär 25 procent och därför anser vi det som ett rättmätigt krav att påfordra att läget skall återställas. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Innan jag går in på den punkt som nu behandlas vill jag säga några ord om den uppgörelse som träffades föregående år beträffande vårt jordbruk. Socialdemokraterna har blivit beskylida för att hetsa mot jordbrukarna, att vilja utrota jordbrukarna och bedriva klappjakt på dem. Var och en som var med om riksdagsbeslutet föregående år vet dock att det beslutet syftade till att söka ge jordbrukarna en sådan inkomst att de stannar kvar i sitt yrke. Årligen har bortrationaliserats omkring 10000 jordbrukare. Orsaken till detta har väl i hög grad varit, att näringen givit så små inkomster att dess utövare sökt sig till andra arbetsuppgifter som de räknat med skulle ge ett bättre utbyte. Beslutet föregående år innebar också att man skulle få bort det pristryckande överskottet som i sin tur medverkat till att jordbrukarna fått så låga inkomster. Dessutom önskade man få fram brukningsenheter som skulle kunna ge jordbrukarna full sysselsättning och rimlig avkastning. Den mindre jordbrukaren skulle inte få någon större fördel, om man ökade importskyddet, eftersom hans produktion till avsalu är mycket ringa.

Efter att ha gjort denna deklaration skall jag be att få övergå till punkten 11. Jag vill då först säga att även frågan om mjölkpristillägget ingick i uppgörelsen föregående år. Såsom har framgått av föregående anförande yrkar reservanterna nu en höjning av det extra mjölkpristillägget med 25 procent, vilket kräver en uppräkning av anslaget under punkt 11 med 8 miljoner kronor. Det extra mjölkpristillägget utgår med differentierade belopp till sju olika zoner i norra Sverige. Tillägget varierar mellan 10,3 och 1,4 öre per kilo och utgår generellt på all invägd mjölk inom vederbörande zon. Det är således inte fråga om något speciellt småbrukarstöd, vilket anslagsrubriken »Särskilt stöd åt det mindre jordbruket» kan ge ett intryck av. Tillägget är alltså lika stort per kilo mjölk för småbrukaren som för brukare av större enheter. Hur mycket kan då en höjning av detta bidrag med 25 procent betyda i det enskilda fallet? Inom den lägsta bidragszonen ger ett extra pristillägg på 0,35 öre per kilo 35 kronor per år för den som levererar 10000 kilo mjölk och 350 kronor per år till den som levererar 100000 kilo mjölk. Inom den högsta bidragszonen blir dock tillägget mera markerat. En leverantör av 10 000 kilo mjölk får 260 kronor per år och en leverantör av 100 000 kilo mjölk får 2 600 kronor per år. Jag nämner dessa siffror för att åskådliggöra, att det inte är fråga om något speciellt småbrukarstöd. Motionärerna åberopar penningvärdeförsämringen sedan år 1962 och anför denna såsom motiv för sitt yrkande. De bortser då ifrån att detta bidrag vägdes in i den stora uppgörelse som riksdagen antog för mindre än ett år sedan. Sedan maj månad år 1967 har penningvärdeförsämringen varit obetydlig. Till och med Jordbrukarnas Föreningsblad skrev i sin ledare för någon vecka sedan, att inflationen kom av sig under senare halvåret 1967. Det kan också finnas anledning att erinra om att i överenskommelsen om prissättningen på mjölk för åren 1967 69 ingår en stegvis företagen höjning av avräkningspriset på mjölk, vilken givetvis kommer alla leverantörer till godo. Den minskade invägningen vid mejerierna har också haft en gynnsam inverkan på producentpriset, då relationerna mellan konsumtionsmjölk och produktmjölk blivit förmånligare. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 11.
Herr talman! Herr Johanson i Västervik framböll i sitt anförande att det extra mjölkpristillägget utgår med varierande belopp. Längst i söder börjar det med 1,4 öre och längst i norr är det uppe i 10,3 öre. Herr Johanson tycks emellertid inte ha dragit den riktiga slutsatsen beträffande anledningen till att det förhåller sig så. Detta tillägg är ju motiverat av de klimatiska förhållandena, och de är likadana för både stora och små. Att mjölkpristillägget står upptaget under småbruksstödet beror på att jordbruken i Norrland för det mesta är små, men dess egentliga motiv är alltså de klimatiska förhållandena, som blir svårare ju längre norrut man kommer. Eftersom man anser det vara ett riksintresse att behålla mjölkproduktionen — den viktigaste delen av jordbruksdriften i Norrland — har man konstruerat denna form av pristillägg. Vid remissbehandlingen av jordbruksutredningen framkom det också vägande skäl för dess bibehållande. Detta kan förtjäna att framhållas efter herr Johansons anförande.
Herr talman! Får jag bara för herr Jönsson i Ingemarsgården framhålla, att jag är fullt införstådd med att det är de klimatiska förhållandena i Norrland som motiverar det differentierade tillägget.
Herr talman! Jag vill inte låta tillfället gå mig ur händerna att till Herr Johanson i Västervik säga att det stora flertalet jordbrukare i Norrland driver sådana jordbruk där detta extra stöd är av betydelse. Varje jordbrukare i Norrland är tacksam för varje hundralapp i ökad inkomst som kan komma i fråga — ett sådant stöd är inte på något sätt betydelselöst.
Herr talman! Man kan givetvis invända emot att denna fråga om mjölkpristillägg hamnat under rubriken »Särskilt stöd åt det mindre jordbruket» — det är inte en helt korrekt placering. Jag framhöll också i mitt tidigare inlägg att klimatförhållandena givetvis drabbar alla mjölkproducenter, alla som över huvud taget driver jordbruk i norrlandsområdet. Jag klargjorde även att vi i jordbruksutskottet fått en redogörelse för att även KR jordbruken, som ju tillhör de större, är synnerligen beroende av denna prishöjning för sina existensmöjligheter. Herr talman! Jag vill sedan bara tilllägga att vid fjolårets beslut föll denna fråga först efter en gemensam votering.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att besvära kammaren mer i denna fråga, men då jag hörde herr Nilsson i Agnäs, som är representant för högern, och då jag ser att det finns även andra högermän som står som reservanter, blev jag något förvånad, ty deras inställning här strider mot högerns tal utåt om skattesänkningar. Samtidigt med skattesänkningar vill man öka försvarskostnaderna, och man vill också öka dessa utgifter för stöd åt jordbruket. Jag skulle vilja påstå att det inte finns någon korrespondens mellan vissa högermäns agerande här i riksdagen och deras agerande utåt när det gäller att skapa en opinion för skattesänkningar.
Herr talman! Det var en mycket överraskande replik från herr Johansons sida. Jag är av den uppfattningen att ett stöd åt jordbruket i Norrland, som i detta fall kanske skulle kosta 8 miljoner kronor, i det långa loppet inte kommer att betyda några skattehöjningar för landet i stort. Skattehöjningar för landet i stort blir det däremot fråga om, när en hel näring av detta slag läggs ned i Norrland. Ett beslut om särskilt stöd åt jordbruket i Norrland innebär visserligen i dag en ökning av statens utgifter, men i det långa loppet kommer en sådan åtgärd att slå åt andra hållet. Vad vi här har föreslagit står därför inte alls i strid mot vår allmänna uppfattning, att det så småningom skall vara möjligt att genomföra skattesänkningar.
Herr talman! I anslutning till den debatt som nu förs om mjölkproduktionen skulle jag vilja lämna en enda uppgift. Jag har i övrigt ingen anledning att lägga mig i debatten. Jag tycker att herr Johanson i Västervik har anfört så vettiga argument för sin ståndpunkt, att jag inte har något behov av att komplettera vad han har sagt. Om vi ser på utvecklingen av mjölkproduktionen finner vi att nedgången i produktionen inom de nordligaste länen inte på långa vägar har varit så stor som för landet i övrigt. Under den senaste femårsperioden har nedgången för landet totalt sett varit drygt 13 procent i fråga om den invägda mjölkmängden, men för norrlandslänen stannar nedgången vid 6 procent. Beträffande prisutvecklingen finner vi att mjölkpriset under samma period för landet i dess helhet har stigit med 11 öre. För de fyra nordligaste länen kan vi räkna med en prisförhöjning av 13 öre, således en väsentlig förbättring av priset i förhållande till landet i dess helhet under denna period. Jag vill tillägga att vi skall akta oss för att göra alltför kortsiktiga bedömningar. Vi var ju i fjol i riksdagen överens om att vi skall eftersträva en viss reducering av mjölkproduktionen för att vi skall nå bättre resultat, såsom herr Johanson redan har framhållit. Vi har sett att vi lyckades väl med det under 1967, men det ser ut som om den diskussion som nu kommit i gång skulle leda till att vi på nytt får en ökning av mjölkproduktionen. Siffrorna för februari månad tyder nämligen på att mjölkproduktionen håller på att öka igen. I fråga om de nordliga länen är det alldeles uppenbart, om vi jämför februarisiffrorna i fjol med februarisiffrorna i år — även om vi beaktar att det är skottår i år och att vi hade en dag mer — att mjölkmängden har ökat. Jag har velat säga detta för att man skall ha bakgrunden klar för sig i denna diskussion. Norrland har inte varit hårt behandlat. Det finns ingen anledning att se Norrland som något speciellt problem, utan problemet gäller hela det svenska jordbruket, när man skall diskutera mjölkvolymen och mjölkproduktionens förutsättningar.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som jordbruksministern påpekar, att mjölkproduktionen har gått ned mindre i Norrland än i södra Sverige. Men det visar också riktigheten i vad jag sade förut, nämligen att mjölkproduktionen är en nyckelfaktor för det norrländska jordbruket. En jordbrukare i Norrland har inte samma möjligheter att lägga om till kreaturslöst jordbruk för att få en lönsam drift. Därför måste han hålla fast vid mjölkproduktionen, och det är det som gör att han har ett så svårt läge. Vi som sysslar med detta vet alla att mjölkproduktionen är personalkrävande och besvärande för den som skall ha hand om djurskötseln. Han blir tidsbunden, har svårt att få fria lördagar, helgdagar, kvällar o.s.v. Detta gör att de flesta, som kan få en lönsam drift på annat sätt, gärna vill rationalisera bort mjölkproduktionen. Men denna valmöjlighet finns inte i Norrland, utan man måste bli kvar och fortsätta med mjölkproduktion om man vill ha en någorlunda lönsam jordbruksproduktion. Det syns också tydligt av siffrorna att man stannar kvar så länge som möjligt. Det finns inte heller på arbetsmarknaden i övrigt så stora valmöjligheter, om man vill bo kvar på orten. Detta förklarar alla dessa förhållanden och ger en ytterligare tyngdpunkt åt vårt krav på en höjning med 25 procent.

Herr talman! De motioner om ett extra mjölkpristillägg som vi behandlar under denna punkt berör ett ämne som inte utgör någon nyhet för riksdagen. Senast vid förra årets riksdag hade vi en debatt i detta ärende, och frågan föll då vid den gemensamma omröstningen. Eftersom yrkandet i motionerna är ett rättvisekrav för det småbruk som i Norrland helt och klart dominerar, är det naturligt att frågan återkommer i år. Den uppräkning av bidraget med 25 procent som har yrkats i motionerna utgör i realiteten ingen ökning av bidraget, därför att det knappast kan sägas vara en kompensation för den urholkning som skett under årens lopp. I samband med riksdagens beslut förra året om jordbrukspolitiken avvecklades vissa stödbidrag som utgått till det mindre jordbruket. Det gällde, som det också påtalats här, arealbidraget och leverantörstillägget. Avvecklingen av dessa bidrag innebar helt självklart en inkomstminskning för berörda jordbrukare, vilkas inkomstläge redan innan låg under genomisnittsnivån för jämförbara gruppers. Om löftet från riksdagsbeslutet förra året, att det skall finnas ett livskraftigt jordbruk i Norrland, skall infrias borde riksdagen i år bifalla den lilla inkomstförbättring som den begärda höjningen av mijölkpristillägget kan ge. Mjölkproduktionen är den huvudsakliga inkomstkällan för jordbrukarna i Norrland, och dessutom är det lika mycket ett konsumentintresse att en färskvarukonsumtion kan vidmakthållas även i denna del av landet. Inom vissa områden i Norrland är mjölkproduktionen på kraftig tillbakagång — det är en tendens som jag kunnat konstatera för det område där jag hör hemma, nedre delen av Norrland. Framför allt i Gästrikland har minskningen under senare år varit ganska stor.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

Herr talman! Jag fick inte klart för mig om herr Johansons i Västervik argumentation beträffande budgeten gällde centerpartiet — den kanske gällde andra partier. Jag uppfattade alltså inte om hans synpunkter hade adress till något speciellt parti, men för att skingra eventuella missförstånd vill jag nämna att de åtta miljoner kronor, som föreslås i de motioner som bl.a. jag varit med om att väcka, är inräknade i det budgetalternativ som presenterats från vår sida. Herr Johanson i Västervik sade vidare att man skulle kunna använda pengarna till skattesänkning. Man skulle naturligtvis kunna fortsätta ett sådant resonemang om anslags inverkan i skattesammanhang ganska länge, men jag tror inte att det nu skulle vara särskilt fruktbringande. Man skulle med samma resonemang kunna komma till den slutsatsen att man skulle slopa investeringsbanken och använda de 500 miljonerna för skattesänkning. Det tror jag varken herr Johanson i Västervik eller jag skulle vara intresserad av. Därför får man väl bedöma sådana här utgifter som en investering i vårt näringsliv, när vi ur samhällsekonomiska, företagsekonomiska, sociala eller andra synpunkter vill befordra näringslivet i ett visst område eller på vissa sektorer. Jag vill understryka vad som sades här att det inte kan vara önskwärt att minskningen av mjölkproduktionen blir densamma i de norrländska områdena — dit mitt eget hemlän i detta sammanhang räknas — som på annat håll. Den målsättning som jordbruksministern, jordbruksutskottet och riksdagen i fjol var Överens om innebar ju att man skulle ha en betydande jordbruksproduktion i dessa delar av landet. Eftersom mjölkproduktionen är en nyckelproduktion i detta jordbruk kräver målsättningen att man kan behålla den mjölkproduktion man har och ge den rimliga ekonomiska villkor. Såvitt jag ser finns det mycket starka skäl för att man gör en uppräkning av det extra mjölkpristillägget mot bakgrund av vad som skett dels i fråga om penningvärdeförändringen, dels i fråga om slopandet av producentbidraget och arealtilllägget. Jag har sett något av KR-verksamheten och haft kontakt med en del som arbetar med den. Jag kan inte ett ögonblick bortse ifrån att det ligger en betydande fördel i att en företagare, i detta fall en jordbrukare, får ett så pass betydande stöd. Om man slår ut stödet på mjölklitern är det inte så obetydligt jämfört med vad den får som producerar på basis av en nybyggnation, där vederbörande inte har fått några andra förmåner än en lånegaranti. Trots detta är det ju ett faktum att det finns KR-jordbrukare som bedömer att det blir ganska svårt att klara sig fram över.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
Herr talman! Sedan herr Eriksson i Bäckmora och jag tillsammans tittat på siffrorna tror jag att vi kan vara överens om att det inte är någon nedgång i Hälsingland. Tvärtom är det så — i både Hälsingland och Gästrikland — att man där kunde iaktta en omsvängning redan i januari månad. Invägningssiffrorna i januari och februari 1968 var högre än under motsvarande tid i fjol. Då borde nog herrarna ändå inse att det håller på att svänga om nu. Det är ganska tydligt att det har börjat bli en ökning av mjölkproduktionen. Om vi höjer priset i dag, kan vi vara säkra på att det inte kommer att dröja länge förrän vi på nytt får dras med Ööverskottsproblem. Vi kommer kanske att få göra det ändå, ty vi tog nog till för kraftigt i fjol, när vi förbättrade villkoren för mjölkproduktionen; vi kanske kom ett steg för långt. Det är tydlig risk att vi inte kommer ifrån överskottsproblemen och att det redan ur den synpunkten vore olyckligt att följa den motion som väckts om en höjning av tillägget. Det finns inte någon speciell motivering för det, och i allmänhet är vi väl överens om att vi egentligen skulle försöka komma bort från denna typ av bidrag och söka oss över till ett stöd som vore mera produktneutralt och som inte vållade bekymmer, vilket onekligen ett överskott av mjölk kan göra. Där pekar utskottet på att det igångsatts en utredåning vid lantbrukshögskolan om den ekonomiska situationen för det norrländska jordbruket. Jag hoppas att vi, när resultatet föreligger, skall få bättre möjligheter att bedöma huruvida det norrländska jordbruket är speciellt illa gynnat i förhållande till landets jordbruk i övrigt. Jag tycker att vi bör kunna invänta det materialet med rätt stort lugn, särskilt med hänsyn till den produktionsutveckling vi nu kan iaktta.
Herr talman! I sitt förra anförande sade jordbruksministern att nedgången i mjölkproduktionen skulle vara mindre i de nordliga länen än i det övriga Sverige; i Norrland skulle nedgången ha varit 6 procent. Jordbruksministern anförde vidare att årets siffror för februari och i Hälsingland även för januari månad skulle vara bättre, jämförda med motsvarande tid förra året. Vi bör i det sammanhanget emellertid inte glömma bort att vi förra året hade det stora sorkåret, och vi hade mycket svåra problem med foder i praktiskt taget hela Norrland. I de trakter jag företräder var man helt enkelt tvungen att slakta ut på ett helt annat sätt än eljest. Skördeåret 1967 var mycket bättre, och fodersituationen är i år en helt annan. Man bör därför akta sig för att fästa alltför stort avseende vid den uppgång som siffrorna visar. Jordbruksministern sade att det 'i alla fall föreligger ett överskottsproblem. När det gäller färskvarorna tror jag inte att vi har något överiskottsproblem i Norrland. Jag vet att man kör mjölk i tankvagnar och på annat sätt från Västerbotten till Norrbotten, och jag vet också att det finns andra områden i Norrland, där man inte producerar tillräckligt med mjölk utan måste transportera sådan långa sträckor. Jag vill vidare fråga jordbruksministern om han anser att det föreligger livsmedelsöverskott när det gäller världen i stort. Får vi inte snart räkna med — om vi nu, som jordbruksnministern säger, skall avstå från kortfristiga bedömningar — att hela Sveriges jordbruksproduktion måste sättas in i ett världssammanhang? Ur den synpunkten är det väl alltså inte så farligt om det nu produceras mycket mjölk i Norrland.
Herr talman! Jordbruksministern hade färskare siffror än jag vad det gäller mjölkproduktionens utveckling i Gästrikland och Hälsingland, och det är klart att siffrorna för dessa första månader på året visar en liten dragning uppåt. Men jag jämförde åren 1966 och 1967 med åren dessförinnan. En sådan jämförelse visar en mycket kraftig trend till en minskning av mjölkproduktionen. Om jag inte minns fel, hade Gästrikland som årsgenomisnitt en sänkning med 10 procent; om det nu från den låga nivån är en liten dragning uppåt Iså är det inget oroande. Jag tror emellertid att den tendensen kan bli ganska kortvarig, och i varje fall tror jag inte att en höjning av det extra mjölkpristillägget kommer att medföra någon större ökning av mjölkproduktionen.

Herr talman! Jag tror, herr jordbruksminister, att det ändå är ganska vanskligt att dra några slutsatser av trenden i produktionsvolymen under något zvartal jämfört med tidigare kvartal — 2l1ler låt oss säga ett par månader i år jämfört med fjolåret. Man kan inte säga att en sådan utveckling visar att vi fått en viss inriktning. Jag tror inte att ett sådant resonemang är hållbart. Man kan mycket väl hypotetiskt tänka sig, att man får en ökning på kort sikt av mjölkproduktionen i ett visst område men att utvecklingen inom låt oss säga fem till åtta år blir en helt annan. Jag säger inte att utvecklingen tyder på en sådan trend, men den kan mycket väl tänkas. Därför bör man inte av sådana här statistiska uppgifter dra några förhastade slutsatser. Mitt resonemang är detta, att en betydande det av mjölkproduktionen — jag kan ta mitt eget län som exempel, men det gäller också Norrland — kommer från mindre jordbruk, vilkas ägare befinner sig i em sådan ålder att de inte kommer att vara aktiva jordbrukare under så lång tid ytterligare. I många fall finns det heller inga barn som tar vid. Det blir då rationaliseringar, men totalt sett kommer det med all sannolikhet inom en period av 10—135 år att bli en mycket stark reducering av antalet jordbrukare. Att då basera bedömningen av mjölkproduktionens utveckling inom dessa områden på ett par månaders siffror tycker jag inte är särskilt tillförlitligt. Sådana siffror blir fullständigt missvisande. Det är därför som det är så väl motiverat att man får en förstärkning av det extra mjölkpristillägget.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Eliasson i Sundborn om att vi kan skjuta på denna bedömning och se hur utvecklingen gestaltar sig. Under våren kanske vi får tillfälle att återkomma till frågan, när vi har fått uppgifter för ytterligare någon månad. Jag ville egentligen — och det sade jag redan i mitt förra inlägg — just varna för att man drog alltför hastiga slutsatser. Det har ju talats om en nedgång och då sade jag att man nu kunde skönja tecken på en uppgång, alltså inte bara en stagnation utan också en uppgång. Jag har klart redovisat begränsningen av de siffror jag anfört. De avser bara vissa områden och endast ett par månader. Vi får som sagt möjligheter att återkomma till denna fråga. Jag skall inte fresta kammarens tålamod med att gå in i en diskussion om det norrländska jordbrukets och spe 2iellt mjölkproduktionens roll i hela världssammanhanget. Det får vi väl spara till ett tillfälle då det finns bättre 1trymme för en sådan debatt.
Herr talman! Jag beundrar jordbruksministern när han säger att han med stort lugn kan invänta resultatet i förevarande avseende. Vi som bor i Norrland och ägnar oss åt denna näring känner oss givetvis inte lika lugna. Jag vill också få tillagt att man i år, på grund av arbetsmarknadssvårigheterna och den bristande sysselsättningen framför allt i skogsbruket, visar en tendens att i stället satsa på mjölkproduktionen. Det är en omständighet som är omivittnad från mejeriföreningar, att leverantörer, som har slutat med sin produktion, har återkommit på grund av arbetsmarknadsläget. Det gäller då ofta äldre jordbrukare som ser en möjlighet att rimligt kunna klara sig i en brydsam situation. Men från detta är det långt till att säga att man kan se på förhållandena med stort lugn. Vad som för oss är väsentligt är att riksdagsuttalandet i fjol om upprätthållandet av en betydande jordbruksproduktion i Norrland följs av åtgärder. Vi måste få den prisförhöjning som gör verksamheten lönsam inte bara för de små utan även för de större jordbrukarna som bedriver mjölkproduktion.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag återkommer. Jag vill bara bemöta ett par saker som herr Larsson i Norderön och herr Eliasson i Sundborn anfört. Man talar om en nedåtgående trend när det gäller invägningen av mjölk, och så väcker man en motion och avger en reservation, som skulle innebära att en leverantör i lägsta bidragszonen, som levererar 10000 kilo mjölk per år, skulle få 35 kronor. är det nå gon som tror att de 35 kronorna på något sätt skulle påverka trenden? Den som levererar 100000 kilo mjölk får 3090 kronor, och inte heller en sådan summa kan väl påverka trenden. Men går man upp i den högre bidragszonen så finner man att den som levererar 10000 kilo mjölk får ytterligare 260 kronor, medan den som <levererar 100 000 kilo skulle få 2 600 kronor. Jag är även härvidlag tveksam om det på något sätt skulle kunna påverka trenden, ifall man ökade pristillägget med dessa summor.
Herr talman! För det område som jag representerar skulle denna höjning bli ungefär 2 öre per kilogram mjölk. Medelleveransen kan jag för dagen inte ange men låt oss säga att den är omkring 20 000 kilo. Då blir det cirka 400 kronor i genomsnitt per leverantör och vi missunnar inte dem som bor i ett område med annat mjölkpristillägg att få den del av höjningen som tillkommer dem.

Herr talman! Vid denna punkt har utskottet haft att ta ställning till vissa tjänster vid lantbrukshögskolan. Det gäller inte att inrätta i och för sig nya tjänster. Det är inte fråga om att öka ut antalet befattningshavare. De personer det gäller finns redan vid lantbrukshögskolan; det är bara fråga om att ge dem en tryggare anställningsform än de nu har. Vid lantbrukshögskolans radiobiologiska institution finns nu tre tjänster som avlönas av FOA och andra forskningsinstitutioner. Detta är en otrygg anställningsform. Därför anser reservanterna att de tjänsterna bör föras över på stat. De personer det här gäller är högt kvalificerade forskare, som är svåra att ersätta. Risk finns att de söker sig över till andra befattningar, om inte en tryggare amnställningsform kan beredas dem. Det arbete som bedrives vid radiobiologiska institutionen är mycket viktigt, och det är angeläget att undvika risk för att det kommer att inskränkas eller nedläggas. Det är inte alls fråga om någon »ytterligare förstärkning av resurserna» vid institutionen, som det står i utskottets utlåtande, utan det gäller, som sagt, bara att skydda dess bestånd genom att skapa tryggare anställningsförhållanden för den personal som redan finns där.

Det pågår alltså inom denna institution en forskning som inte enbart har intresse för FOA utan som också är av mycket stor betydelse för livsmedelsproduktionen och därmed sammanhängande forskning. Därtill kommer att den radiobiologiska forskningen kan ge utomordentliga vinster på växtförädlingsområdet. Den utgallring av de värdefullaste linjerna i ett växtmaterial, som det annars kan ta årtionden att åstadkomma i förädlingsarbetet, kan genom denna radiobiologiska forskning göras på ganska kort tid. Det är alldeles givet att samhällsekonomiska vinster av stort format står att vinna genom denna forskning. Vi var ju också i fjol vid antagandet av de nya jordbrukspolitiska riktlinjerna överens om, som det hette, att anlägga samhällsekonomiska aspekter på jordbruksproduktionen. Lika viktigt är det att mäta och följa verkningarna av det radioaktiva nedfall som förekommer i vårt land efter atomsprängningar i andra länder. Detta radioaktiva nedfall träffar växterna, som i sin tur konsumeras av betesdjur, och passerar sedan via kött, mjölk, ägg etc. till människorna-konsumenterna. Därtill kommer att denna forskningsinstitution biträder andra institutioner än sådana som finns inom lantbrukshögskolan, nämligen institutioner inom skogshögskolan och vissa institutioner på andra håll. Därutöver bedriver man viss undervisningsverksamhet. Vid ett besök som jordbruksutskottet gjort vid lantbrukshögskolan har vi haft möjligheter att direkt studera den aktuella verksamheten och även andra verksamheter där. Vi bör, tror jag, ha fått en ganska god information om vad denna forskning betyder. Herr talman! Jag kan inte heller underlåta att vid detta tillfälle uttala ett beklagande över de primtiva förhållanden under vilka vi låter den radiobiologiska institutionen arbeta. Förutom den relativt gamla s.k. huvudinstitutionen disponeras ett antal före detta militärbaracker, som är undermåliga ur sanitär och trivselsynpunkt för dem som skall arbeta där. I dessa bristfälliga byggnader inryms nu en mycket dyrbar apparatur, som far direkt illa av dessa dåliga förhållanden. När man såg detta, ställde man sig frågande inför vilka bedömningsgrunder vi tillämpar, när vi låter miljonerna strömma ut. I vissa fall anvisas hundratals miljoner kronor till olika ändamål, men vi anser oss inte ha råd att med någon eller några miljoner ge en forskning med internationellt rykte en värdig arbetsmiljö !

Reservationen gäller även en annan forskartjänst, nämligen på vattenvårdens område. Även denna tjänst finansieras nu med forskningsanslag från annat håll. Tjänsten upprätthålles av en framstående forskare, och med nuvarande anslag är den säkrad fram till 1 januari 1969. Man svävar dock i ovisshet om hur det kommer att bli därefter. även här råder det alltså otrygghet för en högt kvalificerad tjänsteman och forskare. Utskottets majoritet har i detta fall avstyrkt motionsförslaget med hänsyn till den proposition som då väntades, nämligen proposition nr 37 angående naturvårdsforskning. Utskottet anser att man inom ramen för denna proposition kan säkra även detta forskningsarbete vid lantbrukshögskolan. Såvitt jag har kunnat finna ges i denna proposition inte någon garanti för eller tas någon direkt hänsyn till det forskningsarbete på vattenvårdens område som bedrives vid lantbrukshögskolan. Propositionen kan i stället tolkas såsom ett avståndstagande från denna typ av forskning. I propositionen heter det, att forskning angående det ekonomiska utnyttjandet av naturtillgångarna i princip inte bör höra till forskningsrådet, som det där talas om. Denna proposition behandlar egentligen endast den rena naturvården och vad som kan räknas dit. Jag nödgas påstå, att utskottet tyvärr bygger sin avslagsmotivering på ett underlag som inte håller. Liksom den radiobiologiska forskningen borde den forskning i vattenvård som bedrives vid lantbrukshögskolan inrangeras i den allmänna naturvården och därmed även räknas till miljövården. Speciellt betydelsefull är forskningen kring de problem som uppstår i samband med den moderna djurhållningen och den därmed nu ofta sammanhängande användningen av s.k. flytgödsel. Dessa föroreningsproblem är särskilt allvarliga när det gäller de s.k. animaliefabrikerna, som ofta måste sprida sitt avfall vid tidpunkter när marken icke kan absorbera det. Då utskottets ledamöter besökte lantbrukshögskolan klarlades detta ganska ingående. I synnerhet är spridning på tjälad mark farlig. Om sådan göres återfinnes kraftiga föroreningar efter ganska kort tid ute i rinnande vattendrag eller i recipienterna, vilket påvisades för oss. Den forskning som pågår på detta område har inte minst till uppgift att försöka bemästra sådana problem. Därför kan man beträffande denna forskning, liksom när det gäller den radiobiologiska forskningen — om man har intresse för naturvård och miljövård — inte försvara ett riskerande av att detta forskningsarbete kan komma att upphöra eller förminskas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 a och 2 b av herr Eskilsson m.fl.